Herr talman! Det som Birgit Henriksson nu säger förändrar ingenting vad gäller den befogade kritik som framförts. Dessutom finns det inte heller någon ordentligt genomtänkt tanke om en mycket viktig del av verksamheten, nämligen den del som avser den lokala förankringen av arbetet. Trots att BRÅ bedriver ett viktigt arbete med en rad viktiga projekt får BRÅ inte alls något extra för detta viktiga och vitala arbete. Samtidigt finns det oklarheter i hur man tänker sig detta i framtiden.

Herr talman! Jag har begärt ordet i detta ärende eftersom också jag är styrelseledamot i BRÅ sedan lång tid tillbaka.

Det finns också oklarheter i betänkandet som behöver förtydligas. Jag vill börja med att instämma i det som Kent Carlsson sade. BRÅ har allmänt sett ett mycket gott anseende runt om i landet och internationellt. BRÅ har mycket goda kontakter som är värda att värna om och bygga vidare på. BRÅ gör ett fantastiskt fint arbete på det brottsförebyggande området. Varför behövs då förändringar? Det har funnits en utredning som har tittat på BRÅ:s verksamhet och organisation. Ola Nyquist har suttit som ensamutredare på detta område. Mot bakgrund av hans utredning har det också genomförts en hearing i justitieutskottet, vilket Även jag var närvarande vid den hearingen. Det är viktigt att säga att man där var mycket nöjd med det utredningsförslag om Ola Nyquist lade fram. Man menade att det är oerhört viktigt att förlägga grundforskningen inom kriminalpolitiken till högskolor och universitet. Det rådde en mycket stor enighet om detta. Om man ser till remissyttrandena har också remissinstanserna tillstyrkt detta. Det utesluter inte att forskning skall bedrivas vidare hos BRÅ. Det är mycket viktigt att säga att man skall fortsätta med forskning hos BRÅ. Jag vill läsa innantill ur den förordning med instruktioner för Brottsförebyggande rådet som alldeles nyligen utarbetats i departementet. Birgit Henriksson nämnde några av de uppgifter som BRÅ skall ha. Jag vill för att understryka det viktiga med fortsatt forskning läsa innantill vad om står om forskningen så att det inte råder några oklarheter om att BRÅ skall fortsätta att bedriva forskning. Där står i ett par punkter följande: BRÅ skall bedriva eller medverka i forsknings och utvecklingsarbete där resultaten kan belysa orsaker till brott. BRÅ skall i fortsättningen också bedriva eller medverka i forsknings och utvecklingsarbete som kan ge underlag för åtgärder eller som gäller utvärdering av vidtagna åtgärder. Det kan alltså inte råda någon oklarhet. BRÅ skall fortsätta med forskning. Dock skall den grundläggande, huvudsakliga forskningen bedrivas vid högskolor och universitet. Själv är jag mycket nöjd med att forskning också förläggs till Lunds universitet. Detta är vad som gäller beträffande tyngdpunkten. Visst skall BRÅ utvecklas till ett kvalificerat expertorgan. Men man skall fortsätta med kriminalpolitisk forskning. Så till frågan om professuren. Nu inrättas professurer vid Stockholms universitet och vid Lunds universitet. Det kommer att finnas ett nätverk. Utskottet säger att en professur vid BRÅ inte skall inrättas nu. Då frågas det här vad ''inte nu'' betyder. Den frågan ställde jag också i oppositionen när regeringen år efter år skrev att vi inte skulle inrätta en professur vid BRÅ nu. Låt mig deklarera att jag anser, precis som det framkom vid styrelsens sammanträde häromdagen, att det är viktigt att också BRÅ kan få en professur i framtiden. Jag tänker agera för det. Jag tror att det är viktigt. Men det är bra att vi först får komma i gång med de professurer som är beslutade, och att de får verka ett tag. För att BRÅ:s anseende och verksamhet skall kunna hållas på en hög nivå är det viktigt att även BRÅ får en professur. Därmed har jag sagt det. Både Kent Carlsson och Hans Göran Franck sade att det finns en skillnad, nämligen att regeringen vill riva ner och minska det brottsförebyggande arbetet medan oppositionen vill göra starka insatser. Vi anser att 4 miljoner på tre år skall flyttas över till högskolor och universitet. Ni anser att de skall vara kvar hos BRÅ. Sedan vill ni ha 3 miljoner, plus 1 miljon till Institutet för framtidsstudier. Ni vill också anslå 3 miljoner till lokala brottsförebyggande projekt. BRÅ jobbar nu med fem olika projekt tillsammans med kommuner. De är inte färdigutvecklade ännu. De är dessutom inte utredda och utvärderade ordentligt. I den nya utredning, Trygghet i lokalsamhället, som nu är tillsatt skall man se vidare på erfarenheter från de här projekten och se hur man i alla polisdistrikt runt om i landet kan arbeta vidare med lokala brottsförebyggande projekt. Det är mycket viktigt att flytta ner dessa på så låg nivå som möjligt ute i polisdistrikten. Där kan man finna olika lokala lösningar. BRÅ skall arbeta fram modeller som man kan använda. Det skall man göra utifrån de fem projekten i nuvarande form. När det sedan gäller det brottsförebyggande informationshäftet, upplever jag att det är en mycket positiv skrivning om det häfte som jag har motionerat om. Utskottet säger att idén bör vidarutvecklas. BRÅ:s kunskaper när det gäller brottsförebyggande insatser för den enskilda människan bör tas till vara, står det i betänkandet. Sedan överlämnar man detta till utredningen Trygghet i lokalsamhället som skall titta vidare på detta. Eftersom jag själv sitter i den utredningen också, tänker jag väl bevaka att vi får fram sådana informationshäften. Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet
Herr talman! Jag skulle visst kunna lita på de försäkringar som Ingbritt Irhammar ger om att BRÅ även i framtiden skall fortsätta med forskningsverksamhet. Först kan man fråga sig om inte oppositionen under utskottsarbetet hade kunnat få se den förordning som regeringen tydligen har i sin byrålåda. Vi har ännu inte fattat beslut här i riksdagen om vad som skall hända med BRÅ. Det arbete som, vad jag förstår av vad Ingbritt Irhammar sagt, i stora drag skall vara som i dag, skall bedrivas på tre år med 4 miljoner kronor mindre. Jag trodde att Ingbritt Irhammar ville ha en satsning på forskning och brottsförebyggande arbete, det har hon åtminstone visat tidigare. Jag förstår inte hur detta går ihop. Även om man gör satsningar på universiteten och högskolorna, är det ändå så att BRÅ har en speciell kunskap och en speciell uppgift att fylla. När det gäller professurerna har faktiskt Ingbritt Irhammar möjlighet att stödja den tanken. Det är en gammal fråga. Detta med en professur vid BRÅ är inte någon nytt för Ingbritt Irhammar. Det har vi debatterat i den här kammaren i många år. Nu finns chansen att slå till. Det är bara att rösta på den reservation som Socialdemokraterna har lämnat på det här området. Jag är litet nyfiken på om Ingbritt Irhammar, som är mångårig ledamot av BRÅ:s styrelse, kan tala om vad det är i BRÅ:s verksamhet som inte är så bra. Vad är det som behöver lyftas bort och förändras? Majoriteten måste ju ha tankar om det, och definitivt den som har så ingående kunskaper om Jag tror att det tyvärr är så att man har bestämt sig för en princip som jag tror blir svår att tillämpa. Det är att göra en distinkt och strikt uppdelning i grundforskning och tillämpad forskning. Vi vet att det är oerhört svårt att göra det på det här området. De är så väldigt hopkopplade. Jag tycker att BRÅ har lyckats att jobba med båda. De har dessutom kunnat koppla det till en praktisk verksamhet. Jag skulle kunna vara fräck och säga så här: De höga ambitioner som jag har uppfattat att Centerpartiet har haft på det här området har seglat i väg. Priset för detta var att man i utskottets betänkande fick en positiv skrivning om ett informationshäfte. Jag tycker att det är att sälja sig litet billigt.
Herr talman! Först vill jag förklara varför den här skrivningen om att BRÅ skall fortsätta att medverka i forsknings och utvecklingsarbete inte var med när betänkandet behandlades i utskottet. Det var därför att den här förordningen med instruktioner inte delades ut till oss i regeringspartierna förrän i slutet av maj. Men å andra sidan kommer den att träda i kraft den 1 juli 1993. Forskningen kommer inte att upphöra där emellan. Jag nämner detta i dag därför att utskottet tidigare inte har haft någon möjlighet att få information om att det särskilt trycks på att BRÅ skall fortsätta att bedriva forskningsverksamhet också. Det är dock en skillnad. Det är självklart. Den grundläggande forskningen skall i huvudsak ske på högskolor och universitet. Det utesluter inte att viss grundläggande forskningen även kan ske på BRÅ. Forskningen skall dock i huvudsak vara tillämpad. Det är en skillnad. Det är därför de 4 miljoner kronorna på tre år flyttas från BRÅ till högskolor och universitet. Det är inga pengar som försvinner när det gäller det brottsförebyggande forskningsarbetet. De flyttas från en plats till en annan. Varför vill vi då inte bifalla Socialdemokraternas reservation nr 2 när det gäller professur vid BRÅ? Det var en fråga som jag också ställde mig under ett antal år i opposition när Socialdemokraterna i regeringsställning inte ville yrka bifall till min motion där jag ville inrätta en professur vid BRÅ. Om man läser er reservation så säger ni faktiskt så här: ''Regeringen bör få i uppdrag att förbereda inrättandet av en professur vid BRÅ och återkomma till riksdagen med förslag.'' I den här reservationen, och även i er motion, saknar jag faktiskt medel för detta. Dessutom har ni inte själva så särskilt tydligt talat om när och hur det skall ske. Ni kunde ju ha lagt fram ett klart och finansierat förslag där ni talat om hur det skulle gå till. När det gäller mitt uttalande att jag tycker att detta är viktigt, kan man väl säga att när tiden är mogen, när det är klart och när det finns medel är det kanske den rätta tiden att inrätta den här professuren. Kom inte och säg att det finns någon större grundläggande skillnad i vad Socialdemokraterna vill satsa på brottsförebyggande insatser och vad regeringen vill satsa! Det skiljer 3 miljoner som skall gå till lokal brottsförebyggande arbete plus 1 miljon till institutionen. Vi satsar i stället dessa pengar på en utredning som skall ta fram exakt var det är bäst att göra denna satsning.
Herr talman! Det handlar om ambitionsnivån. Regeringens ambitionsnivå är tyvärr litet låg. Man satsar en del pengar på universiteten för forskning. Det är utmärkt. Det instämmer vi också i. Men vi har velat behålla BRÅ och t.o.m. stärka BRÅ. Om Ingbritt Irhammar hade bläddrat längre fram i betänkandet hade hon upptäckt var pengarna fanns någonstans. I reservation 6 finns en ökning av anslaget till Brottsförebyggande rådet på 3 miljoner kronor. Om Ingbritt Irhammar läser de motioner som ligger till grund för detta kommer hon att upptäcka att det är professorstjänsten. Vi har minst sagt sett till så att det finns pengar, och blir över, till allmän forskningsverksamhet. Det är litet märkligt att det finns papper hos riksdagens ledamöter som berättar vad det nya organet skall arbeta med, innan riksdagen har beslutat om BRÅ:s framtida inriktning. Det är möjligt att man har en sådan ordning att man delar detta till regeringspartierna, men det hade varit en fördel om oppositionen också hade fått titta på detta. Det är klart att det har en viss betydelse för vårt ställningstagande här i kammaren. Det finns klara skillnader, det instämmer jag i. Vi vill anslå 3 miljoner extra till forskningsverksamhet på BRÅ. Nästa år vill vi anslå ytterligare 4 miljoner kronor för att utöka antalet brottsförebyggande lokala projekt. Vi tycker inte att det är tillräckligt med de fem som har varit i gång under en tid. Vi tror att man behöver gå ut på bred front och använda de kunskaper som delvis redan är utvärderade. Man behöver se till så att Brottsförebyggande rådet kan fungera som en katalysator och att ett arbete av detta slag bedrivs på många fler ställen. Vi vet ju att det ger effekt. En annan skillnad är, som jag ser det, kombinationen av ambitionsnivå och vilja. Jag har tjatat om det förut. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att bl.a. Centern har varit väldigt svag när det gäller att värna om det brottsförebyggande arbetet. Vi behöver en utökning av det arbetet, om vi skall mota den hemska utveckling som antyds, att vi skulle få 200 000 fler anmälda brott fram till sekelskiftet. Det är märkligt att Centern, och majoriteten, är beredd att plocka fram 215 miljoner för att få bort halvtidsfrigivningen och inte är beredd att plocka fram ens 7--8 miljoner kronor för att stärka det brottsförebyggande arbetet och forskningsverksamheten. Det är en politisk skillnad, och den skall vi givetvis använda oss av i den politiska debatten. Jag är bara förvånad över att Centerpartiet deltar på den sidan.
Herr talman! Jag får ge Kent Carlsson rätt på en punkt. Jag tycker också att det är tråkigt att denna information inte kom fram i tid, när betänkandet behandlades. Det gäller alltså förordningen med instruktion för Brottsförebyggandet rådet. Där framgår mera tydligt bl.a. att forskning även i fortsättningen skall bedrivas av BRÅ. Det hade säkert kunnat innebära att ni inte hade behövt reservera er på det området. När vi för över medel för forskning till universiteten innebär det att de medel som tidigare gått till andra uppgifter på BRÅ försvinner. Det innebär att personal sägs upp, och det beklagar jag. Det är alltid tragiskt när personal sägs upp. Men det är här fråga om vilken inriktning man skall ha och hur man skall använda resurserna mest effektivt. Vi förlorar troligtvis sex anställda på BRÅ. Två av dem jobbar med informationsfrågor, och en jobbar med administration. Vi vet att det behövs folk för de uppgifterna. Men det är alltså inte forskningen som det minskas på. Tre utredartjänster försvinner också. En av tjänsterna har inte varit besatt på tre år. En annan person på en sådan tjänst är tjänstledig. Men det drabbar naturligtvis ändå en viss utredningsverksamhet, som förs över till universitet och högskolor. Det kan vara bra att veta bakgrunden till omprioriteringen, från information och administration till ren forskningsverksamhet.
Herr talman! Det är svårt för Ingbritt Irhammar att bestrida att förslaget i utskottsbetänkandet inte går i den riktning som hon själv hade önskat och som hon har pläderat för inom Brottsförebyggande rådet. Det är i och för sig riktigt att BRÅ kan fortsätta med vetenskaplig forskning. Men möjligheterna att göra det på ett effektivt och bra sätt, både här i landet och på den internationella arenan, blir väsentligt mindre, när man inte kan framträda med forskare som har professorsställning. Det har Ingbritt Irhammar tidigare varit mycket angelägen om. Det rör sig inte bara om en professor. Det är också frågan om hur den kriminalpolitiska forskningen skall bedrivas. Det gäller om BRÅ i detta avseende skall ha en fortsatt central roll, naturligtvis tillsammans med universitet och högskolor. Är Ingbritt Irhammar för att BRÅ skall ha den ställningen? Samverkansdelegationen avvecklas. Jag har haft den uppfattningen att Ingbritt Irhammar inte bara har varit för att den skall behållas utan också för att den skall få erforderliga resurser och att den skulle utökas på så sätt att även Skolverket och Det är slutligen en fråga om rollfördelningen. I propositionen och utskottsbetänkandet är det klart att det kommer att saknas ett övergripande ansvar under en viss tidsmarginal. Det måste betraktas som särskilt olyckligt under en så kritisk tid när det gäller brottsutvecklingen.
Herr talman! Det är inte någon hemlighet att jag gärna skulle ha velat ha mycket större resurser till det brottsförebyggande arbetet. Därför är det också med stort intresse som jag nu skall arbeta inom Kommittén för trygghet i lokalsamhället. Där skall vi se över inte bara rollfördelningen mellan polis, kommun och enskilda i det brottsförebyggande arbetet utan också vilken typ av insatser som behövs i framtiden. Jag tror att det är viktigt med en sådan genomgripande utredning på detta område. Jag har en viss grunduppfattning om vem som skall ha huvudansvaret i det brottsförebyggande arbetet i fortsättningen, med insatser för den enskilde. Jag tror att det är Polisen som skall ha det. Det har visat sig. Jag har läst om de fem projekt som Rikspolisstyrelsen är inblandade i. De erfarenheter jag har kunnat dra på dessa områden är att det är viktigt att Polisen spelar en central roll. BRÅ:s roll i detta sammanhang är, som jag ser det, att få fram modeller som kan anpassas till mindre eller större samhällen och tips om på vilka olika sätt man kan arbeta brottsförebyggande inom kommunerna och polisdistrikten. Jag skulle framför allt ha velat ha större resurser. Vi hade också en diskussion i Brottförebyggande rådets styrelse om att vi kommer att försöka ansöka om större resurser särskilt när det gäller ekobrottsligheten. Det är också viktigt att vi får utökade resurser för bekämpning av miljöbrott, särskilt nu när miljöbalken skall införas. Den behöver följas nära. Samverkansdelegationen skall bort. Men Hans Göran Franck lyssnade också på ansvariga inom Brottsförebyggande rådet som sade att samverkan skall fortsätta. Delegationen skall bort, men samverkan och samordningen skall fortsätta. Man beklagade tidigare att Samverkansdelegationen inte hade kunnat implementera många av sina tankar och idéer. BRÅ hade ingen möjlighet att styra. Det har BRÅ aldrig haft. Frågan är vilken roll BRÅ skall ha i samordningen, om BRÅ inte skall ha mandat att påverka.
Herr talman! Samverkansdelegationen avvecklas. Det sägs uttryckligen att BRÅ inte skall ha något övergripande myndighetsansvar för samordning. Man kan undra om BRÅ över huvud taget skall ha något myndighetsansvar i fortsättningen. Det allvarligaste är att det inte finns någon myndighet, någon instans, som har det övergripande myndighetsansvaret enligt det här förslaget. Vi får vänta på att en utredning skall komma med en del åsikter om detta. Ingbritt Irhammar kan inte komma ifrån att det måste bedömas som otillfredsställande. Ingbritt Irhammar har själv varit med om att säga att det övergripande ansvaret för BRÅ inte bara skall behållas utan även förstärkas. BRÅ sade bestämt ifrån att det faktum att resurser skulle överföras till högskolor och universitet inte fick gå ut över Ingbritt Irhammar talade avslutningsvis om det viktiga lokalarbetet. Jag delar hennes uppfattning om hur viktigt det är. Ett faktum är dock att det uttryckligen står att BRÅ inte skall ha några extra resurser för detta, utan att det arbetet skall ske inom den nedbantade budgetramen.

Herr talman! I kulturutskottets betänkande nr 29 behandlas forsknings och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Det rör sig sammanlagt om sju olika anslagsposter, och jag har för avsikt att kortfattat kommentera två av dem. Den första anslagsposten jag vill ta upp är forskningsmedel till Naturhistoriska riksmuseet.

I forskningspropositionen menade regeringen att alla anslag till forskning som bedrivs vid museerna skulle frysas i avvaktan på kommande utredningar inom kulturområdet. Det kan i sig verka som en riktig åtgärd, eftersom museernas forskningsverksamhet står under utredning. Men det får naturligtvis inte tillåtas bli ett obönhörligt stopp för all utökad forskning vid museerna. Från socialdemokratisk sida uppmärksammade vi just jonmikrosondprojektet vid Naturhistoriska riksmuseet i två motioner. Också andra partier har skrivit motioner i denna fråga. Glädjande nog har kulturutskottet i sin helhet ställt sig bakom förslaget att öka anslagsposten till Naturhistoriska så att inte jonmikrosondprojektet äventyras. Detta är bakgrunden till att ett enigt kulturutskott föreslår riksdagen en uppräkning av anslaget med 770 000 kr utöver vad regeringen har föreslagit i forskningspropositionen. Den andra anslagsposten som jag önskar kommentera gäller anslaget till Statens kulturråd. Regeringen föreslår förvisso en blygsam förstärkning av anslaget utöver förstärkning av anslaget utöver sedvanlig kostnadsuppräkning. I en socialdemokratisk motion har vi pekat på vikten av att man forskar kring den vittomfattande amatörverksamhet som bedrivs inom kulturområdet. Jag vill understryka för riksdagen att Statens kulturråd, som är vårt expertorgan på det här området, i sin rapport om ett vidgat deltagande i kulturlivet har påvisat vilken stor vikt amatörernas verksamhet har för att sprida konst och bildintresset i vidare kretsar. Vi menar i den socialdemokratiska motionen, i likhet med Statens kulturråd, att det finns många frågor som behöver studeras närmare. Vi behöver öka kunskapen om hur amatörverksamheten är organiserad, hur den finansieras, vilka materiella och personella resurser som står till förfogande och vad det är som gynnar resp. missgynnar amatörverksamheten. Sist men inte minst borde vi naturligtvis skaffa oss bättre kunskaper om vilken betydelse amatörverksamheten har för barn och ungdomskulturen i det här landet. Herr talman! Vi menar att det är viktigt att få svar på de frågor som vi ställer i motionen. Det är viktigt i synnerhet som vi inom kulturområdet nu har flera utredningar som avser att forma den kulturpolitik som vi i framtiden skall bedriva från statens sida. Det är för oss socialdemokrater en självklarhet att forskningsresultat på amatörområdet bör föreligga som en del i de pågående Kultur och Museieutredningarna och inte komma efter det att utredningarna om framtidens kulturpolitik är färdiga. Därför har vi i vår motion föreslagit en ökning av anslaget till Statens kulturråd med 1,5 miljoner kronor för nästa budgetår. Herr talman! Jag yrkar bifall till de två reservationer som finns i kulturutskottets betänkande nr 29.

Herr talman! En viktig kulturpolitisk uppgift är att värna vårt kulturarv. Det är nödvändigt för att vi skall kunna utveckla vår kulturella identitet och för att vi skall kunna möta det övriga Europa med ett kulturellt självförtroende. Värnet av kulturarvet förutsätter kunskap om vår kultur, dess källor, dess utveckling och dess influenser. Att utveckla vår kultur betyder bl.a. att vi söker öka kunskaperna om den och arbetar för att skapa bättre förutsättningar för att bevara den. Därför är forskning viktig för kulturpolitiken. Detta betänkande behandlar inte den kulturvetenskapliga forskningen vid universitet och högskolor utan avser kulturområdets myndigheter och institutioner och omfattar medel för sju olika anslagsposter. Regeringen föreslår att de sektorsansvariga kulturmyndigheternas möjligheter att uppträda som kvalificerade beställare av den forskning som behövs för att utveckla verksamheten stärks. Anslaget för forsknings och utvecklingsverksamhet inom kulturområdet föreslås därför uppräknat med 3,3 miljoner kronor utöver kompensation för prisökningar. Detta sker i en tid då många andra anslag i regeringens budget minskas. Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Statens kulturråd får ökade resurser. Dessa tre myndigheters roller i forskningspolitiken framstår som väl definierade. De tre myndigheterna redovisar tydliga program för sina behov av forskningsstöd och anger tydliga utgångspunkter för sitt uppträdande i forskningorganisationen. I sitt program för kulturmiljövårdens sektorsforskning anger Riksantikvarieämbetet fem prioriterade områden, nämligen åtgärder mot nedbrytning av det fysiska kulturarvet, odlingslandskapets kulturvärden, bebyggelsens återanvändning och den tekniska byggnadsvården, integration i samhällsplaneringen och kulturmiljövårdens professionalisering samt hantering av industriarvet. Riksarkivets planering för arkivväsendets verksamhetsforskning under den kommande treårsperioden bygger på fyra programområden; uppbyggnad av en nationell arkivdatabas, arkiv och modern informationsteknik, arkivens långsiktiga bevarande samt svenska arkiv i ett internationellt perspektiv. Statens kulturråd redovisar en återhållsam syn på omfattningen av den forskning som bör finansieras via rådet. Kulturrådets uppgift är att ha överblick och kontakt med forskningen på ett sätt som gör att relevanta resultat kan läggas till grund för kulturpolitiska bedömningar. Kulturrådet bör förfoga över egna resurser i första hand för kulturpolitiska utvärderingar, för visst utvecklingsarbete samt för forskningsinformation. Regeringens förslag innebär en total anslagsökning till Kulturrådet med drygt 20 % för nästa budgetår. Det är detta Björn Kaaling kallar en ''blygsam'' ökning! Utskottets majoritet kan inte biträda den ökning med ytterligare 1,5 miljoner kronor som föreslås i motionerna Kr7 och Ub128, utan motionsyrkandena avstyrks. Herr talman! Även museerna redovisar viktiga behov av forskningsinsatser. Sammantaget framstår emellertid museernas roll i forskningsorganisationen som delvis splittrad och i behov av preciseringar. Museiutredningen skall därför behandla frågor om museernas forskning. Det är således rimligt att avvakta resultaten av Museiutredningens arbete innan man tar ställning till den fortsatta utvecklingen av anslagstilldelningen till museerna. Något uttalande från riksdagens sida i denna fråga är inte motiverad. Ett enigt utskott vill emellertid biträda begäran om Oförändrade anslag till museernas forskning i avvaktan på Museiutredningen får enligt flera motionärer inte äventyra genomförandet av projektet. Utskottet delar motionärernas bedömning och tillstyrker de aktuella motionsyrkandena. Herr talman! Jag yrkar bifall till kulturutskottets hemställan i betänkande 29.
Herr talman! Det är möjligt att Rose-Marie Frebran tycker att jag tog i när jag kallade den 20 procentiga ökningen av Statens kulturråds budget på detta område blygsam. Om man överför det i kronor så ser man att det innebär en ökning på 300 000 kr utöver den kostnadsuppräkning det i övrigt handlar om. Det är möjligt att man inte skall säga att det är blygsamt som en ökning, det kan jag hålla med om. Men det gör ju inte forskningen kring amatörverksamheten mindre viktig. I vår motion har vi föreslagit att man skall öka anslaget med 1,5 miljon för att den här angelägna forskningen kring amatörverksamheten skall kunna bedrivas. Den har trots allt en stor betydelse, det vet vi. Vi vet att den är oerhört viktig för barn och ungdom, men vi vet inte riktigt hur den ser ut. Den är inte kartlagd. Vi skulle behöva den informationen och de uppgifterna i samband med den utredning som skall lägga fram förslag. Vi skall så småningom ta ställning till den framtida kulturpolitik som staten skall bedriva. Då är det viktigt att vi har den information som den här typen av forskning skulle kunna ge.
Herr talman! Det är bra att Björn Kaaling tar tillbaka litet i bedömningen av storleken på ökningen till Kulturrådet. Jag vill hävda att man självfallet inte kan kalla en 20-procentig ökning för blygsam. Vi får finna oss i att räkna i procent. Det finns en mängd olika anslag man skulle kunna klaga på när det gäller ökningen om man talar i fasta krontal. Men självklart måste vi i en stor budget tala i procent. Vill man ha en stor ökning på en post måste man på något sätt omprioritera. Man kan inte bara plussa på och nästan fördubbla ett anslag utan att det märks någon annanstans. Vi som regeringspartier måste ta ansvar för ekonomin i det här landet. Det är som jag ser det oansvarigt att plussa på i den föreslagna storleksordningen. Vi har inte funnit det möjligt att omprioritera för att lägga på de pengar på anslaget som oppositionen har velat ha. Inte ens Vänsterpartiet har ställt upp på det här, utan Socialdemokraterna är ensamma om reservationen.

Herr talman! 1990-talet blir säkerligen infrastrukturens årtionde. Det betyder naturligtvis att forskningen om trafik och transporter ökar i betydelse. Med tanke på de stora belopp som krävs och som delvis redan investerats i trafikens infrastruktur, rullande material och för drift och underhåll, är det viktigt med ökad kunskap. Det är angeläget att planera och att politiker och tjänstemän på olika nivåer får tillförlitliga och goda prognoser och faktauppgifter om hur transportsystemet kan tillgodose dagens och morgondagens efterfrågan på transporttjänster. Det är viktigt att ha god kännedom om konsekvenser av ingrepp och åtgärder i trafiksystemet samt kostnader för dessa förändringar. Det är utifrån detta perspektiv som behovet av forskning om trafik och transporter skall bedömas. Man måste ha ett på forskning baserat fakta och kunskapsunderlag inför behovet av förändringar i transportsystemet. I proposition 170 om forskning för kunskap och framsteg har vi noterat att den sammanlagda statliga satsningen på transportforskning ökar med drygt 47 miljoner kronor. Det är både nödvändigt och glädjande. Regeringen betonar också i propositionen just vikten av forskning och utveckling på transportoch kommunikationsområdet. Men man har, enligt vår mening, dragit felaktiga slutsatser när det gäller de organisatoriska frågorna. Att renodla beställar-/utförarrollerna, som vill regeringen vill åstadkomma, har möjligen ett teoretiskt intresse. Men detta är varken tillräckligt utrett eller färdigt för beslut. När det gäller forskning är kvalitet och tillförlitlighet, i varje fall för oss socialdemokrater, viktigare än den ideologiska köp och säljmentalitet som alltför ofta präglar den borgerliga regeringens politik. Dessutom finns det andra alternativ som bör tas med i en diskussion om framtidens organisation när det gäller transportforskningen. Vi socialdemokrater menar att det finns många vinster att göra på en ökad samverkan mellan SGI, VTI och TFB. Rätt utförd borde en sådan samordning kunna utgöra grunden för en internationellt sett slagkraftig enhet som kan tillgodose behov över hela spektrumet, från geoteknik och vägteknik till trafikteknik. Nu finns risken, med regeringens och utskottsmajoritetens förslag, att forskningsverksamheten allvarligt försämras. VTI skall halveras, och därmed går viktig kunskap och kompetens förlorad. Dessutom skall prognosverksamheten tydligen -- för oss ter sig detta fullständigt galet -- läggas under Kommunikationsdepartementet. Det måste vara en borgerlig innovation och dessutom något unikt att vetenskapliga uppgifter förläggs till regeringskansliet. Så sent som 1991, alltså för mindre än två år sedan, i samband med avvecklingen av Transportrådet beslöts att uppgiften att utarbeta prognoser, planeringsmetoder och samhällsekonomiska bedömningar skulle läggas på VTI. VTI medarbetare till denna nya funktion. Man utgick från att verksamheten skulle innebära ett stort mått av forskning och utveckling. Sex högt kvalificerade ekonomer, statistiker, fysiker och matematiker nyrekryterades för att arbeta tillsammans med bl.a. övriga VTI och universitetet i Linköping. I samarbete med Banverket och Vägverket pågår för närvarande slutförandet av mer detaljerade prognoser rörande långväga personresor och godstransporter. Gruppen arbetar dessutom med fortsatt kompetensuppbyggnad och utbyggnad av nätverk för prognosarbete och vidareutveckling av trafikberäkningsmodeller. Nu när verksamheten är uppbyggd och i full aktivitet föreslår regeringen och majoriteten i utskottet att denna del av VTI åter skall flyttas till Stockholm och regeringskansliet. För det första anser jag att detta strider mot riksdagens beslut om utlokalisering av statlig verksamhet. För det andra menar jag att sju åtta mycket kvalificerade medarbetare skingras och sprids för vinden. Därmed förloras värdefull kompetens och kunskap om prognoser och trafikberäkningsmodeller. Vidare är jag nästan säker på att verksamheten bedrivs effektivare på VTI än i Rosenbad. Lars Björkman, förklara och motivera denna fullständigt obegripliga förändring! Om så inte sker, anar jag att här finns en hund begraven. Upp till bevis, Lars Björkman! Vi socialdemokrater yrkar avslag på propositionen i denna del. Dessutom yrkar vi att 3 490 000 kr överförs från anslaget A 2 Utredningar i departementet till anslaget G 2 Bidrag till Statens Väg och trafikinstitut, VTI. Forskningsdelen och VTI:s verksamhet samt den miljö som institutet utgör är en värdefull resurs för transportforskningen. Detta gäller inte minst i ett internationellt perspektiv där VTI redan har goda kontakter och aktivt medverkar i nätverk och forsknings och utvecklingsprojekt såväl på nordisk som på europeisk och global nivå. I propositionen skriver Mats Odell bl.a.: Såväl Transportforskningsutredningen som de remissinstanser som behandlat frågan gav ett entydigt svar på frågan om att VTI behövs. Såväl VTI:s kompetens som VTI:s resurser framhålls i remissvaren. Regeringens slutsats är att VTI inom den framtid som nu kan överblickas behövs och fyller en viktig funktion inom transportforskningen. Vidare skriver man: Sammantaget utgör VTI den i särklass starkaste forskningsresurs som Sverige förfogar över i dag på transportområdet. Utskottet var för en tid sedan på studiebesök på VTI. Det var en skara imponerade personer som vid flera tillfällen gjorde positiva uttalanden om verksamheten. Inte minst på återresan var omdömena mycket entydiga: Detta var en bra verksamhet. Jag utgår från att Lars Björkman och Moderaterna inte är lika falska som Ny demokratis representant Kenneth Attefors. Visserligen sade han att det här var mycket fint. Men han menade inte vad han sade, tvärtom. Han ville bara vara artig. Jag hoppas att Lars Björkman är mer seriös än Kenneth Att i nästa ögonblick skära bort hälften av anslaget och därmed halvera VTI:s verksamhet är emellertid ett minst sagt märkligt förfarande. Vi kan självfallet inte ställa upp på sådana dåligt underbyggda förändringar. Att rasera en sådan tillgång som VTI är och att i stället bygga upp en administrativ apparat för att fördela förhållandevis små penningsummor anser vi är kvalificerat slöseri med statens resurser. Det är väl ännu ett exempel på regeringens och den borgerliga majoritetens krämarmentalitet. Vi vill också peka på faran här, nämligen att ett alltför stort beroende av uppdragsgivare riskerar att forskningens möjligheter allvarligt försämras när det gäller att arbeta fritt och oberoende av snäva och kortsiktiga intressen. Inte minst riksdag och regering behöver ett från olika intressenter fristående underlag för sina beslut. Vi socialdemokrater anser att VTI:s forskningsoch utvecklingsarbete bör få fortsätta i nuvarande omfattning.

Man bör också få behålla det övergripande ansvaret för information och dokumentation på transportforskningsområdet. Redan nu har VTI sagt upp 20 personer under budgetåret 1992/93, och man har varslat 25 personer om uppsägning under det kommande budgetåret. Det betyder att 20 % har skurits bort på två budgetår. Hur kan man, Lars Björkman, uttala sig i lyriska ordalag om en bra och effektiv verksamhet och i nästa ögonblick använda yxan och halvera VTI? Jag väntar med spänning på svar. Men kom nu inte med ideologiska floskler, utan kom med konkreta argument! Herr talman! Jag yrkar bifall till vår reservation i trafikutskottets betänkande TU34 om transportforskning.
Herr talman! Jag strök mig på talarlistan och skall alltså inte ta de anmälda sex minuterna i anspråk. Jag tycker att jag inte har särskilt mycket att tillföra debatten. Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet i dess helhet. Jag tycker nämligen väldigt bra om den aktuella beställar-/utförarmodellen. Detta gäller nästan samtliga kommuners sätt att arbeta, och jag tycker att det även skall gälla på riksplanet. Sedan vill jag tala om för Bo Nilsson att jag faktiskt inte var med på resan till VTI i Linköping. Om någon annan från mitt parti var med, så får det som det här talas om stå för vederbörande. Jag är i varje fall inte så falsk som det här talas om. Däremot vet jag att jag för några veckor sedan sade till Bo Nilsson att man när man är ute på utskottsresor och åker runt på besök inte direkt talar om för människor vid sittande bord och när det bjuds på fin mat och gott vin att deras verksamhet är fruktansvärt dålig. Naturligtvis beter man sig artigt vid sådana tillfällen. Det är verkligen mänskligt att bete sig så. Det gäller även oss riksdagsmän. Jag var, som sagt, inte med på resan så jag tar inte åt mig när det gäller det som Bo Nilsson sade här i talarstolen.
Herr talman! Jo, det är klart att man kan göra så, Kenneth Attefors. Man kan alltså vara artig men mena precis raka motsatsen. Men man kan ju avstå från att fälla ett omdöme om verksamheten. VTI:s verksamhet var, det ansåg alla de som var med på resan, bra och effektiv. Man ansåg att VTI:s verksamhet måste få fortsätta med tanke på trafiksäkerhet, miljö och andra forskningsuppgifter. Att sedan säga att man betedde sig på ett visst sätt för artighetens skull har jag menat var genomfalskt, och det tycker jag fortfarande.
Herr talman! Fortfarande yrkar jag alltså bifall till utskottets hemställan, därför att jag tycker att det är väldigt bra att även vi inom staten håller på att ordna beställar och utförarmodeller, precis som kommunerna gör. Widar Andersson sade vid frågestunden här i dag att de socialdemokratiska kommunerna går mycket bättre än de borgerligt styrda kommunerna, så jag tror att även Till sist vill jag än en gång säga till Bo Nilsson att jag inte var med på resan till VTI i Linköping.
Herr talman! Jag får säga till Kenneth Attefors, som jag sade i den förra debatten, att för oss socialdemokrater är forskning och resultat viktigare än köp och säljmentalitet. Det präglar också Kenneth Attefors uppfattning i den här debatten, och jag kan bara beklaga detta.

Herr talman! Bakom utskottets betänkande angående forskning inom kommunikationsområdet ligger regeringens proposition om forskning för kunskap och framsteg. Regeringen uttrycker där vikten av att vi, trots vårt kärva ekonomiska läge, kraftfullt satsar på att stärka forskningsresurserna kring kommunikationsfrågorna. Det moderna samhällets krav på utveckling går i många avseenden genom de förbättrade möjligheter till kommunikation som den förfinade tekniken gett oss möjlighet till. I propositionen föreslås därför att forskningsområdet kring kommunikationerna får en anslagshöjning med ca 50 %. Utskottet delar regeringens uppfattning att forskningsinsatser inom kommunikationsområdet har en strategisk betydelse för välfärdsutvecklingen och den ekonomiska tillväxten. Det är därför angeläget att forskningen bedrivs på en effektiv och kvalitativt högtstående nivå. Enligt utskottets mening kan en tydligare rollfördelning mellan olika aktörer medverka till att en bättre överblick uppnås samtidigt som styrningen och samordningen underlättas. Utskottet delar därför regeringens uppfattning att Transportforskningsberedningens roll som samordnare av den övergripande kommunikationsforskningen skall förstärkas. Utskottet stöder också propositionens förslag om att all sektorsforskning bör utföras i konkurrens. Vägtrafikinstitutet, VTI, bör därför i ökad utsträckning ses som en samlad resurs för kommunikationsforskningen. Med en övergång till en mer utvecklad resultatstyrning ställs också ökade krav på en bättre redovisning av uppnådda resultat, vilket utskottet tycker är angeläget. Forskningens kvalitet och relevans kan därmed även lättare utvärderas. Utskottet delar därför regeringens bedömning att beställar-, utförar och användarrollerna så långt möjligt skall renodlas inom området. Därmed tillstyrker utskottet förslaget i propositionen att VTI bör anvisas ett ramanslag på Utskottet är väl medvetet om att förslaget innebär ändrade förutsättningar för VTI. Enligt utskottet representerar VTI en värdefull forskningsresurs och forskningsmiljö genom institutets tvärvetenskapliga uppbyggnad och den kontinuitet som finns i verksamheten. Från utskottets sida instämmer vi därför i det som regeringen har anfört i propositionen om angelägenheten av att träffa långsiktiga avtal mellan Transportforskningsberedningen och VTI -- detta för att underlätta planeringen och för att möjliggöra en långsiktig kunskapsuppbyggnad hos institutet. Utskottet anser det vidare vara av stor vikt att erfarenheterna av konkurrensen mellan utförarna kommer att följas upp och dokumenteras på lämpligt sätt. Då VTI:s verksamhet med detta förslag kommer att renodlas är det riktigt att institutet befrias från sitt ansvar för prognosverksamheten inom transportsektorn. Utskottet stöder därför regeringens förslag om att en delegation för prognos och utvecklingsverksamhet tillskapas och lokalmässigt förläggs till Konjunkturinstitutet. Utskottet stöder också propositionens förslag om att Kommunikationsdepartementets utredningsanslag räknas upp till 12,49 miljoner kronor. Av propositionens allmänna riktlinjer framgår att regeringen anser att forskningsinsatser inom kommunikationssektorn är av strategisk betydelse för såväl välfärdsutvecklingen som den ekonomiska tillväxten. Forskningen skall därför medverka till att ta fram underlag för att uppnå de politiska mål som läggs fast för sektorns utveckling samt öka handlingsberedskapen inför problem som inte kan förutses i dag, genom att bygga en kunskaps och kompetensbas för framtiden. Den kunskapsuppbyggande forskningen bör prioriteras enligt regeringens förslag, och sju områden bör särskilt uppmärksammas. Dessa är: Utskottet vill understryka, att med de viktiga satsningar som nu planeras och genomförs på infrastrukturområdet måste ökade krav ställas på forsknings och utvecklingsarbete inom en rad områden. Den pågående internationaliseringen och Sveriges närmande till Europa ökar behovet av en vidgad och fördjupad forskningssamverkan över gränserna, liksom behovet av att forskningen medverkar till att förbättra förutsättningarna för industriell produktion inom landet. Möjligheterna att bemästra trafikens miljöproblem ställer ökade krav på trafikforskningen. Miljö-, energi och trängselproblem kommer sannolikt att prägla trafikdebatten det närmaste decenniet, varför kraven på kollektivtrafiken som problemlösare ökar. Transportforskningen bör vidare, enligt utskottets mening, i ökad utsträckning kunna medverka till att modern, resurssnål teknik används och bidra till att underhålls och driftskostnader kan begränsas samtidigt som stränga miljökrav tillgodoses. Den avreglering av olika transportmarknader som nu pågår kräver nya aktörer och organisationsförhållanden. Detta gör att kraven på forsknings och utvecklingsinsatser inom t.ex. tele-, post-, taxi och kollektivtrafikområdena kan komma att omformuleras och få ökad styrka. I propositionen anges angelägenheten av att fortsätta med utvecklingsinsatser för den lokala och regionala kollektivtrafiken. Resultaten av dessa utvecklingsprojekt är goda, varför regeringen föreslår att Transportforskningsberedningen för forsknings-, utvecklings och demonstrationsobjekt inom kollektivtrafikområdet avsätter ett belopp på 15 miljoner kronor per år. Beloppet bör huvudsakligen användas till projekt som faller inom trafikhuvudmännens ansvarsområde. Utskottet delar regeringens bedömning och tillstyrker även detta förslag. Utöver de satsningar som regeringen föreslår i denna proposition kommer ytterligare medel att anslås till transportforskningen. Transportforskningsberedningen erhåller genom det beslut som fattades i riksdagens energipolitiska beslut våren 1991 under fyra år 30 miljoner kronor årligen till utvecklings och demonstrationsprojekt. Därutöver kommer, i och med att klimatpropositionen 1992/93 antogs för en vecka sedan, ytterligare medel att anvisas till Herr talman! Socialdemokraterna i utskottet har, med stöd av Vänsterpartiet, i en reservation invänt mot omstruktureringen inom transportforskningsområdet. Bo Nilsson har mycket tydligt belyst detta. Reservationen innebär att man reagerar mot att Transportforskningsberedningens roll som beställare och samordnare stärks och tydligaregörs. Man säger i reservationen att en sådan förändring kan vara intressant, men anser den ej vara tillräckligt utredd. Vidare invänder reservanterna mot förslaget att överföra prognosverksamheten till ett departementet närstående organ. Jag kan bara konstatera att man inte har velat ta del av den transportforskningsutredning som har föregått förslagen och som ligger till grund för regeringens proposition. Utredaren har i sitt betänkande fått stöd av i stort sett alla remissinstanser, med ett undantag. VTI hade en avvikande uppfattning -- och det kanske inte är särskilt förvånande. Herr talman! Med den inriktning av transportforskningen i Sverige som föreslagits i propositionen och som tillstyrks av trafikutskottet, kommer svensk kommunikationsforskning att kunna bidra till välfärdsutveckling och ekonomisk tillväxt. Det är min och allas förhoppning att den samlade kompetens som finns tillgänglig på detta område skall, genom sina forskningsinsatser, bidra till att öka handlingsberedskapen inför dagens, men också morgondagens, problem samt bygga upp en kunskaps och kompetensbas för framtiden. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande och avslag på den socialdemokratiska reservationen.
Herr talman! Jag trodde att Lars Björkman skulle ha några egna uppfattningar i den här frågan och inte bara ta upp det som står i betänkandet och i propositionen. Jag trodde att Lars Björkman hade en egen åsikt i den här frågan, men jag förstår att det kan vara litet jobbigt. I propositionen står det på s. 138: ''För att effektivisera forskningen''. Vidare står det ''Övergången till resultatstyrning ställer krav på en bättre redovisning''. Det är ju en rätt allvarlig kritik som man kan utläsa mellan raderna. Jag skulle gärna vilja höra vad det är som ligger bakom att man kritiserar både det ena och det andra när det gäller transportforskningen och framför allt VTI:s forskning. Det vore bra med en egen kommentar till det här, alltså inte något som finns skrivet. Det är ju uppenbart att Kenneth Attefors och Lars Björkman har samma uppfattning när det gäller konkurrens. Konkurrens är alltså det viktigaste. Kvalitet, oberoende och en fristående forskningsinsats är inte lika viktigt som konkurrens. Detta är vad jag kallar en krämarmentalitet, som jag inte tycker om. Lars Björkman sade någonting intressant. Han sade nämligen att det är viktigt att det nu knyts långsiktiga avtal mellan TFB och VTI. Det förstår jag, eftersom det väl är där som oron ligger. Ni tror att ni har frigjort er från ansvaret genom att hoppas på att TFB skall sluta långsiktiga avtal. Men tänk om TFB inte gör det. Då skingras den resurs, med internationella kvaliteter, som ni säger är den viktigaste när det gäller transportforskning i Sverige. Det är faktiskt mycket lösligt! Jag tror att jag har läst Transportforskningsutredningen precis lika noga som Lars Björkman. Det vill jag säga utan att på något sätt framhålla mig själv. Men när det gäller prognoserna kan jag icke fatta att man 1991 anställer kvalificerade människor och beslutar att den här frågan skall tas om hand av VTI. När allt är uppbyggt och de håller på att jobba för fullt säger man helt plötsligt: Nu skingrar vi de här människorna för vinden. I bästa fall kan vi kanske få några stycken anställda borta på Rosenbad, som kan arbeta med sådana här viktiga frågor. Detta är att förstöra kompetens. Det är ett dåligt förslag. Lars Björkman borde kunna säga att det är på det sättet.
Herr talman! Jag tror kanske inte att jag kan tillfredsställa Bo Nilssons alla önskemål vad gäller att ändra uppfattning i förhållande till vad utskottet har sagt. Om Bo Nilsson tycker att jag håller mig till vad utskottet har sagt är det kanske inte så konstigt, därför att jag tillhör den majoritet i utskottet som har varit med om att utforma den här skrivningen. Självfallet står jag bakom de idéer och åsikter som betänkandet ger uttryck för. Under hela den här dagen har det gått som en tråd -- jag skall inte säga en röd tråd, därför att det skulle jag väl få äta upp -- genom debatten att man skall försöka att sätta sin tillit till köp och säljmetoden, genom att i konkurrens upphandla forskning på en rad områden. I det här fallet gäller det transportsektorn. Vi menar att de universitet och högskolor som i dag har transportforskning på sina program eller som vill starta en sådan verksamhet i konkurrens med bl.a. VTI skall få vara med och göra det, om de kan konkurrera på ett kvalificerat sätt om att utföra forskningsuppdragen. Jag delar Bo Nilssons uppfattning -- det gör för övrigt hela utskottet, och det framgår av skrivningen -- att den kompetens som finns på VTI kommer att kunna användas. Det är där som vi kommer in med de långsiktiga avtalen. Det tror vi är en framkomlig väg. Därför kan vi väl säga att vi har en framtidstro även för VTI, även om forskningsuppdragen i större utsträckning än vad som gäller i dag kommer att finansieras med anslag för vilka Transportforskningsberedningen har gjort prioriteringen. Men om Bo Nilsson fullt berättigat har den här stora tilltron till VTI:s kompetens finns det väl, med den positiva skrivning som utskottet har, ingen sådan anledning till oro som röstläget ger vid handen. Låt oss i stället anta att den kompetens som finns kommer att utnyttjas. Det står i betänkandet, och det är vår långsiktiga lösning.
Herr talman! När det gäller detta med egna åsikter ville jag bara understryka att det som står skrivet kan man ju faktiskt läsa. Därför vore det intressant att höra Lars Björkmans egna kommentarer. Men jag förstår att det inte går. Jag har fått en skrivelse från de anställda på VTI. Där står det: ''Den oro som har skapats på VTI i och med transportforskningsutredningens förslag, den därpå följande FPP samt övriga förslag på förändringar av verksamheten har bland annat lett till att fem mycket meriterade forskare sökt och fått annat arbete. Sjösätts de förslag som finns i FPP kommer sannolikt ytterligare ett antal av våra mest meriterade forskare att söka sig från VTI. Vid VTI har under lång tid byggts upp kompetens som genererat framgångsrika forksningsmiljöer inom ett flertal områden. Det föreligger en uppenbar risk, att de krav på förändringar av verksamheten vid VTI som för närvarande framförs från olika håll, kommer att rasera dessa miljöer.'' Jag förstår ju efter den här debatten att det kanske litet grand är detta som Lars Björkman och de borgerliga partierna är ute efter. Det går ju uppenbart inte att bevara kompetensen med den politik som nu förs. Den splittras. Det är ju detta ett klart och tydligt bevis för. Vi borde vara rädda om kompetensen. Vi behöver ju kvalificerad forskning nu när infrastrukturen står i centrum och så kommer att göra under 90-talet. Det är uppenbarligen så. Då är det faktiskt synd att värdefull kompetens förstörs. Jag förstår nu att ni med er uppläggning litet grand menar att det skall vara på det här sättet. Till sist vill jag om röstläget säga att det, om jag har varit litet högljudd, beror på att jag är engagerad. Det är klart att det är litet jobbigt när man möter en engagerad motståndare.
Herr talman! Bo Nilssons röstläge skall jag inte kommentera. Det är självfallet en tillgång att kunna ha ett engagemang. Jag skall inte vidare kommentera den biten. På något sätt är det en ologisk cirkel som Bo Nilsson försöker skapa. Den oerhörda kompetens som finns på VTI-sidan bedyras och betygas. Jag har inte ett ögonblick tänkt att ifrågasätta den kompetensen. Vi har ju i betänkandet snarare understrukit vikten av att den behålls, genom att långsiktiga avtal tecknas. Därför finns det egentligen inte någon grund för den stora oro som forskarna och Bo Nilsson görs sig till tals för. Den kompetens som finns i landet på det här området kommer ju i större utsträckning än i dag att behövas, eftersom ett betydligt större anslag kommer att ställas till hela det här forskningsområdets förfogande. I alla lägen när det sker förändringar känner man naturligtvis en viss oro. Det är ju ingenting som är unikt för forskare eller några andra yrkesgrupper. Det är samma oro, som vi måste ha respekt för, som förekommer så snart en förändring eller omstrukturering är på gång, men det får ju inte vara ett argument eller leda till att vi aldrig har modet eller möjligheten att göra förändringar. Regeringen och därtill också utskottet har ansett att vi på ett mera effektivt sätt kommer att kunna utnyttja de samhällsmedel som ställs till förfogande genom de åtgärder som vi nu föreslår. Det är den bärande idén bakom hela den här tanken. Därför tror jag att den oro som Bo Nilsson så engagerat har burit fram å forskarnas vägnar säkert kan vändas till någonting positivt, när man nu verkligen ser att satsningen är stor och att kompetensen finns. Den kommer att behövas. Det är jag fullständigt övertygad om.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas en motion, T84, vilken jag och några till står bakom. I den motionen yrkar vi att riksdagen skall ge regeringen till känna den här informationsteknologins betydelse för dessa olika trafikgrenar. Utskottet har svarat följande: Enligt utskottets mening bör det främst vara en uppgift för ansvariga myndigheter att pröva hur den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden bör se ut och bedöma vilka forskningsmiljöer som är lämpliga att bygga upp. Kanske har utskottet läst motionen litet dåligt, eftersom man svarar på det här sättet. Jag har nämligen erfarit att både Banverket och Vägverket i Borlänge har önskat att en sådan här miljö tillskapas där de finns lokaliserade.

Visserligen har många här bedyrat att kvaliteten är bra, men jag tror ändå att miljön skulle kunna bli ännu tydligare och bättre om de här forskarna och myndigheterna, som är de största köparna av de här tjänsterna, kunde komma varandra så nära som möjligt. Utskottet borde ha kunnat utveckla de här tankarna litet bättre och inte bara avstyrka motionen så som man gör.

Herr talman! Det kommer att krävas mycket omfattande insatser för att vi skall kunna förändra samhällets utveckling i linje med de överenskommelser som träffades i Rio 1992. På kort sikt kan utvecklingen påskyndas genom lagstiftning, normer och andra styrmedel. Den mer omfattande omställningen ställer krav på långsiktigt inriktad forskning och utveckling. För att uppnå den önskade utvecklingen krävs därför en samlad strategi, omfattande åtgärder som får genomslag på kort, medellång och lång sikt. Det yttersta målet för samhällets miljöforskning är att vi erhåller kunskap för att förstå problem, utveckla ny teknik och nya system för en hållbar utveckling. Varje myndighet och forskningsråd bör ha ett ansvar för att stödja miljörelaterad forskning inom resp. sektor. Herr talman! Vi socialdemokrater kommer att ge miljöforskningen fortsatt hög prioritet, och för att vi skall kunna uppnå de mål riksdagen har beslutat om vill vi öka anslaget till ren miljöforskning med 53 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag. Vi vill särskilt prioritera forskningen kring olika miljöpolitiska styrmedel. Även regeringspartierna har vid flera tillfällen poängterat vikten av en ökad användning av styrmedel. I forskningspropositionen står det bl.a. att ''forskning kring ekonomiska mekanismer och incitament är centralt i sammanhanget''. Ändå presenteras inget konkret förslag till ökade resurser för detta angelägna forskningsfält. Långsiktig miljöforskning framgår att forskning om olika styrmedel på miljöområdet hittills varit relativt blygsam. Vi socialdemokrater anser att denna forskning är mycket viktig för att vi skall kunna bedöma vilka åtgärder på miljöområdet som är kostnadseffektiva. Det är en forskning som är angelägen av både politiska och företagsekonomiska skäl och som dessutom alla riksdagens partier säger sig prioritera. Därför föreslår vi att ett Centrum för miljöekonomi och styrmedelsforskning inrättas. Det finns, herr talman, all anledning att bygga vidare på den struktur som har byggts upp för svensk forskning. Regeringen ger en helt felaktig bild av svensk forskning. Sverige deltar sedan länge i olika internationella forskningsprogram och ligger inom många områden redan i dag vid forskningens frontlinje. Svenska forskningsresultat har haft stor betydelse för drivandet av internationella förhandlingar, bl.a. när det gäller klimatfrågor, försurning och kretslopp. Därför anser vi socialdemokrater att förslaget att Stockholms internationella instituts anslag skall reduceras till mindre än hälften av det tidigare inte stämmer med den framtida inriktningen av miljöforskningen. Institutet kom till på socialdemokratiskt initiativ. Målsättningen var att främja utvecklingen av mer miljövänlig och resurssnål teknik, och verksamheten skulle hållas inom fem huvudområden: energistudier, klimatfrågor, bioteknik, ekonomi med etik och miljövärden samt särskilda studier. En viktig uppgift var att sprida information och främja utbytet av kunskaper och erfarenheter mellan olika länder om sådan teknik. Mot bakgrund av den positiva utvärderingen är det märkligt att utskottet föreslår att anslaget skall reduceras så kraftigt. Man bedömer att antalet medverkande forskare i EG:s miljöforskningsverksamhet under den kommande treårsperioden kommer att öka. Svenskt deltagande i EG:s miljöforskning utgör ett komplement till den nationella miljöforskningen. Allt större andel av Naturvårdsverkets forskningsanslag går nu till forskningsprojekt inom EG:s ram. Vi finner det angeläget att svenska forskare deltar i dessa forskningsprogram, men forskningsanslaget måste tillåtas att öka i motsvarande takt, så att inte den inhemska forskningen om mer specifika svenska miljöproblem får stryka på foten. Därför föreslår vi socialdemokrater en anslagsförstärkning om 32 miljoner kronor utöver de anslag som går till av utskottsmajoritet prioriterade forskningsområden, eftersom vi anser att det är angeläget att forskningen om organiska och andra miljögifter får fortsatt stöd. Forskningen om hur genetiskt modifierade organismer påverkar miljön måste intensifieras, liksom forskning som rör den biologiska mångfalden. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservation nr 4 till betänkandet.

Herr talman! Sveriges ställning som högt utvecklad industrination har byggt och kommer även i framtiden att i hög grad bygga på goda forskningsresurser. En del av den forskningen har varit direkt samhällsfinansierad, en annan väsentlig del har haft sin grund i kvalificerade samhällsbeställningar. Ett exempel på detta är försvarsindustrin. Även om jag inte tycker att samhällsbeställningarna på det området skulle ha varit så många som de historiskt sett har varit och förmodligen -- dess värre, enligt min mening -- även i framtiden kommer att bli, är det helt klart att svensk försvarsindustris framgångsrika ställning på den internationella marknaden har byggt på svenska samhällsbeställningar. Det här förhållandet gäller naturligtvis också för miljöforskningen. Marknaden har inom många områden visat ett, milt uttryckt, begränsat intresse. Samhället måste ställas om så att det bli ekologiskt anpassat. Svenskt näringsliv måste också övergå till produktion som är miljöanpassad; både produkterna och processerna skall ingå i ett ekologiskt kretslopp. Avgörande för den samhällsekonomiska nyttan av forsknings och utvecklingsinsatser är alltså att man satsar på områden som kan ingå i det ekologiskt anpassade samhället. Miljöforskningen måste naturligtvis koncentreras till områden där Sverige i dag har en god ställning och en högkvalitativ forskning och där vårt land är bland de främsta forskningsnationerna. Det är svårt att ge sig in på någon rangordning, men jag kan nämna några områden som vi menar bör ligga långt framme och dit samhället bör rikta sina insatser. Det gäller t.ex. miljömedicin, kustnära marinekologi, klimatforskning, miljöteknik och avfallsteknik. Inom dessa områden är det endast en samhällsstyrd och samhällsfinansierad forskning som inte bygger på ett omedelbart ekonomiskt vinstintresse vilken kan garantera resultat. Vad gäller anslag till miljöforskning säger regeringen att man vill satsa på ett uthålligt samhälle med en bevarad biologisk mångfald. Mot detta mål svarar inte de ekonomiska resurser som föreslås. I praktiken innebär regeringens förslag att anslagen till exempelvis Naturvårdsverkets miljöforskning minskar. Vi tycker att de bör räknas upp. Vi föreslår att de räknas upp med 40 miljoner kronor, så att de totalt hamnar på 199 miljoner kronor. Om vi utgår från att en stor del av de problem som forskningen måste lösa gäller u-länder och miljön i Östeuropa, är det anmärkningsvärt att regeringen föreslår en väsentlig minskning av anslaget till Stockholms internationella miljöinstitut. Det är knappast en institution som kan få något från marknaden. Här är det direkta anslag som måste komma till. Vi föreslår att anslaget till institutet höjs med 18 miljoner kronor utöver regeringens förslag. Herr talman! Jag kan i allt väsentligt instämma i synpunkterna i Sinikka Bohlins anförande och även i yrkandet om bifall till reservationen nr 4. I övrigt yrkar jag bifall till min meningsyttring vad gäller mom. 1 och 6.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

Dess bättre är den syn på miljöfrågor och på behovet av miljöforskning som redan har redovisats här gemensam för oss alla som är verksamma inom miljöområdet. Miljöforskningen är viktig och behöver visas större uppmärksamhet. Detta kommer också till uttryck i regeringens proposition och i den diskussion som utskottet för i betänkandet. Sedan kan man diskutera enskildheter, bl.a. Stockholm Environment Institute, som två talare före mig har tagit upp. Detta institut har uppenbart en mycket viktig uppgift, som uppmärksammats i regeringförslaget och även i utskottets betänkande. Men det har också klart uttalats vid institutets tillkomst och även i anslutning till dess verksamhet att det skall söka även extern finansiering. Det är alltså inte så, som Jan Jennehag sade, att man måste förlita sig bara till anslag från den svenska staten, utan också externa resurser kan tillföras. Detta har också skett och kommer framdeles att ske. Det är inte heller så att institutet genom regeringens förslag får en nedskuren budget. Hos institutet finns ackumulerade resurser som kan möjliggöra verksamhet på en nivå som kommer att vara i samklang med de för institutets verksamhet uttalade målen. När det gäller svensk medverkan i den forskningsverksamhet som EG bedriver och hur stora svenska resurser som därutöver står till förfogande för svensk miljöforskning är bilden inte riktigt så mörk som Sinikka Bohlin utmålade. Faktum är ju att EG-resurserna sedan medel från Sverige tillförts är mycket väl tillgängliga för svenska forskare också på områden som är av till synes nationell karaktär. Här finns alltså möjligheter för svenska forskare att också inom EG:s ram delta i en verksamhet där deras kompetens och möjligheter kommer att kunna tas väl till vara. Det är inte fråga om någon begränsning av utrymmet för svenska forskare. Behovet av forskning på flera av de områden som har nämnts tidigare i debatten -- biologisk mångfald, kretslopp m.m. -- är självfallet också regeringen medveten om, och det kommer också till uttryck i regeringsförslaget och i utskottets betänkande. Men vi står här i den vanliga situationen att regeringen lägger fram ett väl balanserat förslag, där ekonomiska aspekter har vägts in, och att oppositionen, med tillgång till mer pengar ur den outgrundliga svarta lådan, lägger fram ett höjningsförslag. Hade Socialdemokraterna i första hand förslag till höjningar i verksamheten som varit kopplade till åtminstone en liten antydan om var man skulle hitta resurserna, hade diskussionen varit mera fruktbar. Jag är ändå glad över att i sakfrågan samstämmighet råder om behovet av en stark och dynamisk högkvalitativ svensk miljöforskning. Jag tror inte att vi behöver vara oroliga för att så inte kommer att vara fallet framöver. Betänkandet utgör ytterligare ett belägg för att det finns ett starkt politiskt engagemang bakom den svenska miljöforskningen.
Herr talman! Lennart Daléus nämnde den svarta lådan. Det låter magiskt, som om Vänsterpartiet skulle ägna sig åt trollerikonster för att finansiera sina förslag. Så är inte fallet. Vi har finansierat vartenda öre. Det är ganska märkligt att gång på gång behöva utstå kritik som går ut på att det minsann är lätt för oppositionen att föreslå högre anslag än regeringen och att vi inte visar ekonomiskt ansvar. Samtidigt kan vi få höra att vi är ena riktiga kamrerstyper, som har förlorat visionerna och som sitter och räknar pengar för att få budgeten att gå ihop. Nu har vi fått budgeten att gå ihop. Vårt förslag är uttryck för en åsikt om vart samhällets resurser bör riktas, och i det här fallet tycker vi att de mer bör gå till exempelvis Stockholms internationella miljöinstitut. Jag tror visst att externa finansieringar har en roll att spela, men jag är helt övertygad om att miljöforskningen måste drivas och styras genom att samhället ger anslag till i demokratisk ordning utvalda områden.
Herr talman! Jag ifrågasätter tyngden i den finansieringsmodell som också Vänsterpartiet har fört fram. Jag menar att modellen inte uppfyller de krav som man kan ställa vid en redovisning av en seriös finansiering av de överbud som finns på området. Jag vill återigen säga att jag respekterar det starka stöd som också Jan Jennehag visar för forskningens roll på miljöområdet. Det kan inte ha undgått Jan Jennehag att det under den gångna treårsperioden har skett en ganska kraftfull höjning inte minst av resurserna till Naturvårdsverket för miljöforskning. Det kan inte heller ha undgått Jan Jennehag att det inte på något sätt har varit tal om att försvaga den svenska miljöforskningen. Inriktningen på en stark miljöforskning är mycket tydlig i regeringens förslag och i utskottets betänkande. Det har tydligt markerats vilka vägar och resurser som kan användas till detta. Jag är övertygad om att det finns en bred samsyn inte minst i forskningsvärlden över hur miljöforskningen skall vara organiserad och få sina resurser.
Herr talman! Jag betvivlar inte Lennart Daléus engagemang och ärliga uppsåt. Problemet när det gäller samhällsfinansieringen är naturligtvis att Lennart Daléus parti ingår i en regering som systematiskt har minskat och kommer att minska samhällets inkomster. Budgetunderskott har en intäkts och en utgiftssida. Det är intäktssidan som är problemet. Vi i Vänsterpartiet har en annan uppfattning om detta. Vi säger klart att det inte går att minska inkomsterna på skattesidan. Man tvingas i många stycken att gå en annan väg om det skall bli utrymme för bl.a. miljöforskning.
Herr talman! Jag skulle kunna ge en lång redogörelse för vår syn på vilka delar av forskningen som primärt skall finansieras av samhälleliga medel. Jag kan ta hela skalan från grundforskning, via den riktade grundforskningen till den tillämpade forskningen, teknisk utveckling och så småningom marknadsföring. Det skulle naturligtvis föra för långt i det här sammanhanget. Men det faktum att vi inte alltid vill öka statens inkomster och sedan fördela dem till delar av forskningsverksamheten är inte detsamma som att vi inte anser att forskningsvärlden är mycket viktig i det svenska samhället. Jag delar Jan Jennehags bedömning -- det är inte något som jag eller någon annan skäms för -- att vi har en annan syn än Jan Jennehag på de olika rollerna i samhället.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten i kväll genom att ta upp den finansiella frågan. Den har debatterats under fem timmar på förmiddagen här i kammaren. Inte heller skall jag ta upp den ideologiska skillnaden som finns mellan Jag kan hålla med Lennart Daléus på en punkt. Det gäller grunden i miljöforskningen. Svensk miljöforskning har med hjälp av statlig styrning resulterat i en internationellt sett bra forskning. Sverige har varit i frontlinjen. Det finns en sak som förvånar mig i dag. I klimatpropositionen såväl som i kretsloppspropositionen vågar man inte gå vidare för att även i framtiden vara i frontlinjen vad gäller miljöforskning. Ett exempel är att Stockholms internationella miljöinstitut slås sönder. Jag kan till en viss grad hålla med om att extern finansiering kan användas även i framtiden. Men det här är ett område där det många gånger är svårt att få tillgång till en extern finansiering. Den här typen av forskning, t.ex. om problemen i Östersjön, ger inga marknadsvinster. Att kraftigt skära ned anslagen och inte ha denna framtidsvision, att det som finns splittras och att inte bygga något nytt, stämmer inte med den frontlinjetanke som man ändå försöker framhäva i forskningspropositionen. Vidare oroas jag över den nationella forskningen. Naturvårdsverket har visserligen fått större anslag. Samtidigt ökar hela tiden andelen internationell forskning -- det tycker jag är bra -- inom Norden, inom EG och utanför EG. Men vi skall komma ihåg att vi måste fylla på nedifrån för att klara av den nationella forskningen. De svenska miljöförhållandena är inte lika med de övriga nordiska ländernas eller EG-ländernas förhållanden. Där finns t.ex. den geologiska särarten och vår tillgång till skog som kan sänka koldioxidhalterna. Det finns alltså behov av en utökning av den nationella forskningen. Samtidigt måste vi utöka den internationella forskningen. Jag ser en mycket stark motsättning i forskningspropositionen vad gäller internationell och nationell forskning. Man försöker dock visa i propositionen att ett framsteg görs när forskningen läggs över på de enskilda branscherna.
Herr talman! Får jag först notera att det inte är tal om att regeringen vill skära ned på den svenska miljöforskningen eller ens de samhälleliga insatserna till den. Det bör noteras till protokollet. Det är verkligen inte på det sättet. Naturligtvis råder det litet olika syn på saker i samhället. Lättast illustreras detta av -- det kan se ut som en händelse, men är faktiskt en tanke -- att den här regeringen vill använda delar av de gamla löntagarfondsmedlen till en kraftfull satsning på miljöstrategisk forskning. Där har vi en samhällsuppfattning och ett samhällsengagemang i ett nötskal. Vi vill använda de gamla löntagarfondsmedlen delvis till en kraftfull satsning på miljöstrategisk forskning. Vidare har vi frågan om Stockholm Environment Institute. Institut av denna karaktär lever och dör. Environment Institute har sin upprinnelse i det gamla Beijerinstitutet som var knutet till Vetenskapsakademien. Den levde med denna inriktning i några år och knoppades sedan av och gick över i annan verksamhet. Detta dynamiska skeende skall man naturligtvis ta till vara. Det är uppenbart att Stockholm Environment Institute kommer att visa sig ha en förmåga att attrahera internationella fondmedel och ha ett externt finansieringssystem som kommer att bära frukt för institutets verksamhet. Det kommer att vara fullt möjligt att upprätthålla och expandera den verksamhet som finns vid Stockholm Environment Institute med de resurser som totalt sett står till institutets förfogande. Sedan får framtiden utvisa vilken väg institutet och det svenska samhället väljer att föra institutet i det här hänseendet. Herr talman! Jag förstår att Sinikka Bohlin inte vill diskutera finansieringsfrågan när det gäller forskning eller annan verksamhet.
Herr talman! De tre minuter som jag har till förfogande i min replik räcker inte till för att diskutera den stora frågan om den ekonomiska politiken som vi har helt olika åsikter om. Jag får koncentrera mig på miljöforskningen. Att skära ned är kanske inte hela frågan. Men regeringen för fram en helt annan inriktning på forskningen i denna proposition än vad som tidigare har funnits i det här landet. Regeringen lägger mycket av forskningen på näringslivet och minskar den statliga forskningen. Regeringen vill här, som på alla andra områden, minska den politiska styrningen. Det är viktiga områden som behövs i framtiden, och miljöforskningen är där kanske det viktigaste området. Visst behövs näringslivet och deras insatser för forskningen. Det har även funnits tidigare. Men det skiljer i inriktningen på näringslivets forskning och statens ansvar för den. Ofta är forskningen inom näringslivet av kortsiktig karaktär. Det kan gälla att förbättra befintlig teknik som skall tas i bruk ganska snart. Staten måste ha ansvaret för den långsiktiga forskningen och utvecklingen, t.ex. tekniska lösningar och styrmedel för att få fram ett slutet kretslopp på avfallsområdet. Något som är viktigt och som hänger ihop med den internationella forskningen är hur vi skall behandla informationen, dvs. informationsbehandling och tillgängligheten för relevanta miljödatabaser. Det gäller att ta vara på den internationella forskningen, föra över resultaten till Sverige och översätta dem till svenska förhållanden, men också att få resultaten av den svenska forskningen att bli tillgänglig i databaser. Därför tycker vi att det är viktigt med ett centrum för att styra forskningen. Vi försöker ändå att få vårt samhälle att utvecklas på ett hållbart sätt. Det måste finnas en statlig styrning på det område som är så viktigt för människorna och ekologins fortlevnad.
Herr talman! Det blir litet dumt det här, för det är uppenbart att Sinikka Bohlin och jag har många gemensamma värderingar när det gäller synen på vilka områden som är angelägna för miljöforskning. Men jag skulle ha litet större respekt för de överbud som Sinikka Bohlin och Socialdemokraterna för fram också i den här frågan, om jag hade fått åtminstone en antydan om hur Socialdemokraterna hade tänkt finansiera dessa överbud, som kan förefalla angelägna.

Herr talman! Det Mats Lindberg säger inledningsvis är kloka ord, som jag tror delas av alla som sysslar med de här frågorna. Den svenska industrin står inför en sorts avgörande vägskäl, där det gäller att förnya både teknologi och produkter. Det finns en grundläggande synpunkt på detta som man måste tjata om ständigt. Det är att den förändring och förnyelse, både av produktionsapparat och av produktsortiment, som krävs inom det svenska näringslivet för att kunna möta den internationella konkurrensen under slutet av detta sekel och början av nästa, måste innebära en ekologiskt anpassad produktion och ekologiskt anpassade tekniker. Tillverkningen skall ske så energi och materialsnålt som möjligt, och det som tillverkas skall kunna omhändertas, cirkuleras, komma åter i form av nya produkter. När vi från Vänsterpartiet hävdar detta bemöts vi gång på gång av regeringsföreträdare med den litet schablonartade inställningen att det inte finns någon motsättning mellan ekologiskt anpassad produktion och ekologiskt anpassade produkter och ekonomisk tillväxt. Den ekonomiska tillväxten är det avgörande. Detta är en komplicerad relation. Det har historien lärt oss. Det finns stora förödda områden i Europa och i övriga världen som visar att vi har betalt och fortfarande betalar ett oerhört högt pris för den tillväxt som har förekommit och som förekommer -- kanske inte just nu i Sverige, men i andra delar av världen. Denna utveckling kan inte fortgå som den tidigare har gjort. Det krävs en medveten styrning mot resurssnålhet och cirkulära processer. Vi yrkar i Vänsterpartiets meningsyttring att riksdagen skall göra ett uttalande till regeringen med denna innebörd. Det behövs, och det måste ständigt påpekas. När det gäller den tekniska forskningen och utvecklingen under 80-talet var början av 80-talet en bra period. Men slutet av 80-talet innebar en nedgång inom den tekniska forskningen och utvecklingen. Detta gäller inte de offentliga satsningarna. Staten satsade under 80-talet tvärtom ständigt mer pengar på forskning och utveckling. Men de svenska företagen, med vissa undantag, drog ner på sina satsningar på forskning och utveckling under andra halvan av 80-talet. Det visar att det inte på ett självklart sätt sker forskning och utveckling spontant i näringslivet. Det finns andra värden och motiv som är viktigare och som kan avleda tankarna. Samma utveckling som vi har haft i Sverige har ägt rum i andra länder. Det gäller bl.a. i USA och i andra konkurrentländer. Men i viktiga konkurrentländer som Japan och Tyskland har företagen fortsatt att satsa på teknisk forskning och utveckling och har ökat sina insatser. De står därför förhållandevis bättre rustade än vad svenska företag gör att möta utmaningar, exempelvis på miljöområdet. Slutsatsen av detta är att det krävs omfattande samhälleliga satsningar på grundforskning. Det är alla överens om. Men satsningen på utvecklingsledet, den nya tekniken och de nya produkter som skall tas fram och föras ut på marknaden, kan inte ansvariga politiker överlåta helt och hållet åt marknaden eller åt de privata företagen. Detta gäller framför allt det alltmer viktiga området små och medelstora företag. Det är ett komplicerat problem. Andelen högutbildad personal i små och medelstora företag är skrämmande låg. Beredskapen att ta emot ny kunskap och forskningsrön är delvis som ett resultat av detta låg i små och medelstora företag. Det finns en kultur som man måste bearbeta och hjälpa företagen att bryta. Det är en kultur av misstro mot högutbildat folk, åtminstone i vissa branscher, och därmed också en viss rädsla och osäkerhet inför det nya. Det behövs därför massiva satsningar på teknisk forskning och utveckling som är speciellt inriktad på små och medelstora företag. Vänsterpartiet föreslår i motioner till propositionen och i meningsyttringen till detta betänkande en ökad satsning på teknisk forskning och utveckling med 250 miljoner för att möta en sådan efterfrågan. Vi har tyvärr inte så mycket pengar att spendera som Socialdemokraterna har i sina motioner och i sina förslag. Frågan om var de får sina pengar ifrån har debatterats här fram och tillbaka under hela dagen. Jag skall därför inte gå in på den ytterligare. Jag tycker att den har blivit rätt allsidigt belyst. De pengar som vi vill anslå räcker faktiskt till en hel del utöver vad regeringen föreslår. När det gäller samverkansformer mellan företag och högskolor är det viktigt att pröva nya sådana. Vi i Vänsterpartiet är inställda på att detta måste göras. Vi är inte beredda att köpa den lösning som regeringen föreslår med stiftelser finansierade via försäljning av statliga aktier till ett värde motsvarande 1 miljard. Vi kan tänka oss en sådan lösning, men den borde redovisas bättre och kanske prövas ytterligare. Vår huvudinvändning är här att vi inte är beredda att låta regeringen själv avgöra när och hur man skall sälja statliga aktier för ett värde av 1 miljard. Vi anser att en sådan fråga skall redovisas för riksdagen och beslutas av riksdagen. Det är viktigt att det görs satsningar i skogsindustrin och i den träbaserade industrin. Det är också ett område där de spontana satsningarna från näringslivet inte har räckt till. Man är inte så väl rustad som man borde vara för att möta nästa sekel. Sveriges ekonomi är i alltför hög grad beroende av trä som råvara. Man måste få fram mer sammansatta och mer komplicerade tillämpningar med ett mycket högre kunskapsinnehåll även vad gäller träråvaran. Svensk industri kommer inte att kunna konkurrera med produkter med ett lågt kunskapsinnehåll när det bjuds ut billig råvara från framför allt östra Europa. Vi har inte en chans att konkurrera med lågprisland på träområdet, och vi skall inte göra det. Vänsterpartiet har därför yrkat på att det skall göras satsningar på dessa områden och att regeringen skall återkomma med förslag om program för utvecklad träforskning och skogsindustriforskning. En åtgärd som måste nämnas i detta sammanhang är att pröva nya vägar att använda skogsråvaran för att ta fram drivmedel som är miljövänliga och inte bidrar till ett nettotillskott av koldioxid. Det finns idéer om hur sådant skall göras. De bör prövas, och man bör satsa ytterligare på detta. Slutligen till ett område som kan synas ligga litet vid sidan av, men som hör till näringsutskottet. Det gäller forskning på konkurrensområdet.

Vi måste vara rustade för att möta den nya typ av ekonomisk brottslighet som med säkerhet kommer. Det måste göras med hjälp av en utvecklad kunskap på området. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna. Med det anförda vill jag först säga att jag givetvis står för alla de markeringar som har gjorts i meningsyttringen. Men för att spara kammarens tid yrkar jag bifall till meningsyttringen i vad avser mom. 1, som gäller den allmänna inriktningen av teknisk forskning och utveckling, mom. 5, som gäller de små och medelstora företagen, mom. 16, som gäller anslaget till teknisk forskning och utveckling samt slutligen mom. 26, som gäller det jag avslutningsvis talade om, nämligen konkurrensforskningen.

Herr talman! När jag lyssnade på Mats Lindberg, som är den socialdemokratiska talesmannen vid det här tillfället, noterade jag att han själv lade fast ett underbetyg för den politik som Socialdemokraterna bedrivit under de senaste åren, från 1982. Mats Lindberg sade att vi behöver en strukturell förnyelse. Sverige har halkat efter de senaste åren. Detta är ett strukturellt problem för Sverige, säger Mats Lindberg. Med den politik som Socialdemokraterna har bedrivit har vi behov en strukturell förnyelse. Vi har halkat efter de senaste åren. Det är värt att ta till sig den ärliga deklarationen från Mats Lindberg. Låt mig inledningsvis teckna litet historia när det gäller forskningen. I slutet på 50-talet ägnade jag själv en kort tid åt forskningsarbete vid Stockholms högskola. På den tiden kunde man notera att vi fick mycket pengar från USA och mycket pengar från näringslivet. Dessa pengar möjliggjorde forskningen. Under de första åren på 60-talet började Socialdemokraterna misstänkliggöra USA. De hävdade att många av anslagen kom från CIA. Det innebar att många forskningsanslag från USA försvann bort. Socialdemokraterna ifrågasatte också forskarnas integritet och hävdade att det fanns ett visst samröre med den del av näringslivet som ägnade sig åt forskning. Det ledde till en tudelning där näringslivet i viss mån stängdes ute från den intressanta forskning som bedrevs under början av 60-talet. Detta skapade egentligen inga problem på 60-talet och under första hälften av 70-talet, beroende på att den ekonomiska tillväxten tillät att man överlämnade en ökande ström av budgetmedel som kunde ersätta de anslag från näringslivet och utlandet som försvann bort. I dag är situationen en helt annan. Den ekonomiska tillväxten har avtagit och t.o.m. blivit negativ. Statens möjligheter att frikostigt stödja forskningen har naturligtvis begränsats. Dessutom har Socialdemokraterna bedrivit en politik som har inneburit att många duktiga forskare under 70-talet och inte minst under 80 talet, sökte sig utomlands för att få möjlighet att bedriva forskning. Och vi kunde inte gärna locka hit utländska forskare till Sverige på grund av en hård inkomstbeskattning. Det innebar att intressanta delar av svensk forskning flyttade utomlands. Värdet av det som vi har förlorat genom en forskningspolitik med socialistiska förtecken kan med all sannolikhet uppskattas till mycket stora belopp. Vi har gått miste om företag och arbetstillfällen på grund av en uttalat negativ syn från Socialdemokraterna när det gäller företagare, inte minst när det gäller de mindre företagarna. Socialdemokraterna hade en stark tilltro till de höga skatternas välsignelse för ekonomisk utveckling. I stället för att låta företagen bygga upp reserver för forskning, brandskattades företagen genom skatter och löntagarfondsavgifter. Det är detta som den borgerliga regeringen nu sedan två år tillbaka snabbt försöker rätta till så att vi får den strukturella förnyelse som Mats Lindberg efterlyser. Den borgerliga regeringen har på kort tid förändrat näringslivsklimatet. Vi har ökat samarbetet och kunskapsutbytet mellan våra universitet och högskolor och näringslivet. Det kommer att komma mycket positivt av detta. Därför vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga de elva reservationer som Socialdemokraterna har lämnat. Herr talman! Det kan vara på sin plats med några kommentarer om enskildheter i regeringens forskningsförslag. I huvudsak är det förslag som regeringen har lagt fram på området för teknisk forskning och utveckling något som i rätt hög grad sammanfaller med det som den socialdemokratiska regeringen lade fram i den föregående forskningspropositionen. Detta gör att nio av Socialdemokraternas elva reservationer bara innehåller förslag till större anslag. De innehåller däremot inga avvikelser i sak. Det finns dock två nyheter som den borgerliga regeringen presenterar. De är av stort och väsentligt värde. Det ena är en samverkansfunktion mellan universitet och högskolor och näringslivet. Den syftar till att öka kunskapsutbytet och även det kommersiella utbytet av bedriven forskning. Enligt min och utskottsmajoritens uppfattning är det angeläget att man har tillgång till en sådan kontaktfunktion vid våra universitet och högskolor. Den skall kunna erbjuda licensförmedling, patentering och kommersiell utveckling av forsknings och utvecklingsresultat. Under ett stort antal år har vi haft en export av idéer till England, USA och inte minst Japan. Det vet också Mats Lindberg. Forskningrapporter som är offentliga har fångats upp och exploaterats i andra länder. Det här beror mycket på att vi saknat just det kontaktorgan som regeringen nu föreslår. Det skall kunna ställa upp och hjälpa till här. Sådana organ är vanliga utomlands. Regeringen ställer en miljard kronor av medel från bl.a. privatiseringen till förfogande för det här ändamålet. Det skall upprättas stiftelser vid våra universitet och större högskolor. Meningen är inte att man skall förbruka de medel som ställs till stiftelsernas förfogande. De skall användas och förvaltas så att de behåller sitt reala värde. Det kommer med andra ord att bli en bra affär att vi själva i Sverige utvecklar våra forskningsresultat. Därmed kan vi få de nya företag och de nya arbetstillfällen som Sverige så väl behöver. Därför förvånar det mig att Socialdemokraterna och även Vänsterpartiet motsätter sig det här förslaget genom att hävda att det inte är tillräckligt förberett. I stället är det en obegripligt negativ inställning till privatiseringen av statliga företag och de intäkterna som får styra, mer än omtanken och viljan att utveckla svenskt näringsliv. Den andra nyheten är förslaget om ett kompetenscentrum där företag och universitet skall kunna öka samarbetet ungefär på samma sätt som det fungerar i industriforskningsinstituten. Därmed ökar möjligheterna att i mer tvärvetenskapliga miljöer foga samman t.ex. bioteknik, informationsteknik och materialteknik. Där är vi i princip överens. Slutligen har näringsutskottets borgerliga majoritet skärpt upp regeringens förslag när det gäller forskningen på det trätekniska området. Vi pekar på att man ur anslagen för energiforskning och från ännu ej disponerade medel ur löntagarfonderna kan få pengar för en mer intensifierad träteknisk forskning. Regeringen bör redan i höst kunna komma tillbaka till riksdagen med ett komplett skogsindustriellt forskningsprogram. Kjell Ericsson kommer något senare att utveckla detta närmare. Herr talman! Detta är de två nya inslag som den borgerliga regeringen har lagt fram. De kommer att skapa ett ökat förtroende, tankeutbyte och erfarenhetsutbyte mellan näringsliv och forskarvärld. Jag är helt övertygad om att detta kommer att leda till en helt annan utveckling av Sverige än den vi har upplevt under 60-tal, tidigt 70 tal och 80-tal. Då får vi den strukturella förnyelse som Mats Lindberg har saknat under 80-talet och som han nu efterlyser. Får jag också något kommentera vad Rolf L Nilson säger. Rolf L Nilson gör en riktig analys, denna gång som så många gånger annars. Han är väl insatt i näringspolitiken. Men jag tycker att han drar felaktiga slutsatser. Han är något av en romantiker. Han inser inte och tar inte hänsyn till den internationella konkurrensens konsekvenser för de förutsättningar som svenskt näringsliv har att ensamt gå i bräschen för en ekologiskt anpassad produktion. Vi måste på något sätt böja oss för den internationella konkurrensen och låta näringspolitiken präglas mera av realism än av romantik.

Herr talman! Mats Lindberg säger att Socialdemokraterna är beredda att ompröva den politik man har bedrivit. Det tycker jag är bra. I den debatt vi har haft under de senaste månaderna har det dock inte verkat finnas någon större benägenhet från det partiets sida att ompröva sin politik. Jag kan lova att vi från den borgerliga regeringens sida är beredda att ompröva vår politik. Det är bara det att vi först måste fatta beslut i riksdagen om forskningspolitiken, i morgon bitti, och därmed sätta den i sjön. Därefter kan vi se resultatet och sedan göra en omprövning. Det är svårt att ompröva förslag som man ännu inte har beslutat om i riksdagen. Därför menar jag att den argumentation som Mats Lindberg för fram här har liten bäring. När det gäller stöd till forskning, uppfinnarverksamhet och en lång rad andra områden är vi överens. Men Socialdemokraterna och i viss mån även Vänsterpartiet lägger fram förslag utan att hänvisa till någon finansiering. Vi har anvisat en miljard kronor till kontaktorgan, genom välsignelsen av en privatisering som frigör ett kapital som satsas på framtiden. Den insatsen för forskning saknar vi i det socialdemokratiska partiets förslag i anslutning till den näringspolitiska delen av forskningen.

Herr talman! Det kallar jag också för ärlighet. Det finns en klar skillnad mellan Socialdemokraternas näringspolitik och filosofi och den borgerliga sidans. Mats Lindberg efterlyser konkreta, detaljerade förslag om hur den miljard kronor som skall fördelas till stiftelser skall användas. Här har man den centrala styrningen, där politikerna fattar beslut i detalj, kontra möjligheten till valfrihet och enskilda initiativ hos de människor som bäst begriper hur verksamheten skall formas. Jag hoppas att det leder till att man i en stiftelse som får del av pengarna finner en lösning som är lämplig, och att man i en annan stiftelse finner en annan lösning. Det innebär i sin tur att det sätt som Chalmers disponerar sina stiftelsepengar på inte behöver vara en mall för de lösningar och konstruktioner i fråga om kontaktorgan som man kommer fram till vid Tekniska högskolan i Linköping, i Luleå eller i

Herr talman! För att man skall kunna vidta rätt åtgärder måste man ha en riktig verklighetsbeskrivning och historiebeskrivning. Jag tycker inte att Per-Richard Moléns beskrivning av 1970 och 1980-talen, eller ens av perioden tidigare, är korrekt. Han gör ett grundläggande fel, som borgerliga debattörer gör i många sammanhang som rör näringspolitik och teknisk forskning och utveckling. Alla brister som de upptäcker tillskriver de felaktiga politiska beslut. Jag konstaterade i mitt anförande att samhället satsade rejält med pengar och ökade satsningarna under hela 1980-talet, medan företagen i Sverige och USA, med vissa undantag, inte gjorde nödvändiga satsningar på forskning och utveckling. Det mönstret i Sverige och USA, och även i Schweiz, bryter mot mönstret i Japan och Tyskland. Där fortsatte företagen att satsa. Åtminstone i USA har man konstaterat att det var en felaktig politik som måste rättas till. Jag tycker att vi borde konstatera det i Sverige också. Även om politiker har gjort korrekta och bra insatser, har vissa företag -- alltför många -- inte förstått sitt eget bästa. Vi måste fördela ansvaret på ett rimligt sätt för att kunna vidta korrekta åtgärder. Politikerna måste ta sitt ansvar. De privata företagen och företagsledarna måste också ta sitt ansvar. Det har gjorts framsynta satsningar. Ericsson, med koppling till Televerket, kom och lade sig kloss intill högskolorna i Sverige och utvecklar nya produkter. De är starka på världsmarknaden. ASEA, som har en koppling till SJ, har gjort samma sak. Läkemedelsföretag, med koppling till landstingen och kemiinstitutionerna på de svenska universiteten, är världsledande på vissa områden. Bofors, med säkra försvarsbeställningar, är också framstående. Här finns ett tydligt mönster av framgångsrika företag i symbios med samhället. Beställningar från en stor offentlig sektor har gett utvecklingsklimat och bra produkter som har blivit internationellt konkurrenskraftiga.
Herr talman! Som jag har sagt tidigare är mycket av den analys som Rolf L Nilson kommer med helt riktig, men slutsatserna blir felaktiga. Jag håller helt och hållet med om att många svenska företag drog ned på forskningen under 1980-talet, och det hände också på olika ställen utomlands. Sedan nämner Rolf L Nilson Japan som ett exempel på motsatsen. Går man mera till de grundläggande förutsättningarna och försöker förklara varför just Japan skulle utgöra någon form av ett undantag, finner man att det i Japan mycket beror på att näringslivet och företagen tillåtits att ha en högre lönsamhet. Man har låtit företagen där i mycket större utsträckning än exempelvis i Sverige bygga upp sådana reserver som är nödvändiga för att de skall kunna våga satsa på forskning för framtiden. Med det skattesystem vi har haft i Sverige, inte minst på företagen och inte minst när det gäller arbetsgivaravgifter, har möjligheterna för svenska företag inte varit tillräckliga för att klara av det här. Trots det har man i Sverige lyckats rätt väl. Men man kan ju ställa sig frågan, herr talman: Var för har en del av våra mycket framgångsrika svenska internationella koncerner förlagt sin forskning utomlands? Kan man kanske finna en förklaring just i svårigheterna att i Sverige, exempelvis under 1980-talet, få hit framstående utländska forskare? Att behålla svenska forskare, ge dem rättfärdig lön för arbetet och uppskatta deras begåvning hade varit mycket bättre än att ta i anspråk företagens pengar för löntagarfonder och mycket annat. Nu tror jag att vi är på rätt väg. Nu skapar vi en forskarmiljö. Vi skapar ett samarbete mellan forskning och näringsliv och ökar lönsamheten genom att sänka företagens skatter. På det sättet får vi någonting helt annat än det vi har kunnat erfara och se under 60-talet men kanske mest under 70
Herr talman! Under hela den period som Per Richard Molén talat om har det förekommit ett intensivt forskarutbyte mellan Sverige och omvärlden. Högt kvalificerade utländska forskare har bedrivit forskning vid svenska universitet lika väl som svenska forskare har bedrivt forskning vid utländska universitet. Det är t.o.m. så att japanerna, som jag har använt som exempel, är intresserade av att köpa över svensk grundforskning för att berika sin egen forskarmiljö. Detta har t.ex. skett från Karolinska institutet här i Jag vill inte säga att skattesystem och liknande inte har någon effekt. Det är klart att det har effekt, men det finns mer. Industrialister och framsynta företagsledare rustar i sitt hus. Vi har sett att vissa har gjort det. De drivs inte bara, utgår jag ifrån, av att kortsiktigt tjäna pengar, utan de vill också i sitt arbete bidra till välfärdsutvecklingen och skapa nya produkter på sina områden. Man gör det på vissa ställen, men somliga har importerat en företagskultur där detta kommer i skymundan. Sådana problem måste vi identifiera. När det gäller finansiering och privatisering sade jag i mitt anförande att det vi vänder oss emot i den lösningen -- förutom att det här kunde beredas litet bättre -- främst är att regeringen själv vill avgöra hur försäljningar skall göras. Vi har inte avvisat försäljningar av statliga aktier. Det är helt rimligt att staten inte behöver äga samma aktier alltid, utan kan sälja vissa och köpa andra. Men när det rör sig om miljardbelopp bör riksdagen fatta beslutet och inte regeringen. Sedan tror jag att Per-Richard Molén har fel när han säger att man inte skall vara romantisk som jag och tro att Sverige kan gå före med miljökrav och miljösatsningar. Det som tyskar och japaner gör är att försöka gå före på just dessa områden. Tysk bilindustri har på miljöområdet, när det gäller återanvändning, varit mycket mera framsynt än man har varit inom svensk bilindustri. De har också varit framsynta när det gäller att använda miljöargument i marknadsföringen. Jag tror att det är en av anledningarna till att svenska bilar har så svårt att komma in på tysk marknad. Vi har inte lanserat detta med återanvändning som tyskarna gör. Ett exempel som bekräftar vad jag har sagt är ju de krav som ställdes mot klorblekt pappersmassa. Industrin skrek i högan sky: Det här klarar vi inte -- vi konkurreras ut! Men nu säger man att detta rustade svensk pappersindustri och gav den konkurrensfördelar som man drar nytta av nu.
Herr talman! När det gäller det sista håller jag med Rolf L Nilson om att industrin inte alltid har ställt upp i olika sammanhang. Jag håller med i fråga om det klorblekta papperet, där man beskrev omöjligheten att snabbt kunna övergå och man hänvisade till någon form av marknad. Men när kraven ställdes gick det väldigt snabbt att få fram lösningar. Det är värt att notera. Vad man har saknat i Sverige -- för att nu ta upp litet mera av vad Rolf L Nilson tog upp tidigare -- i forskningsmiljön är litet mera rikligt av en intellektuell forskarmiljö. Man har på något sätt i Sverige präglats av Jantelagen, att ingen skall vara bättre än någon annan. Detta har inte givit forskare den ära och uppskattning för det arbete de gjort som de varit förtjänta av. Sedan blir man litet ledsen av att en principfråga, om man skall privatisera eller inte och om det skall avgöras av regeringen eller riksdagen, skall lägga hinder i vägen för att ställa önskvärda medel till forskningens förfogande.

Det som gör mig mest sorgsen i hjärtat är att man låter ideologiska principer gå före förnuftsskäl om en satsning på framtiden när det gäller forskningen.

Herr talman! De insatser som nu görs för teknisk forskning och utveckling är av största betydelse för vår framtida industriella utveckling. Det råder inget tvivel om att Sverige har varit och fortfarande är en betydande industrination, även om vi halkat efter under det senaste decenniet. Det är många faktorer som medverkat till att Sverige varit en framgångsrik industrination. Även om Sverige är en liten nation har svenska företag, seriösa och välutbildade företagsledare, arbetare, köpmän, ingenjörer och även svenska varor låtit tala om sig i en hel värld. Jag kan som exempel nämna Ericsson, som haft en succéartad utveckling. Det är nu viktigt att svenskt näringsliv ges förutsättningar att ytterligare förkovra sig så att vi blir en absolut ledande industrination. De insatser som föreslås i dagens betänkande är därför av största betydelse. Det är viktigt att staten ansvarar för den grundläggande forskningen och utvecklingen av basteknologier. De viktigaste målen för statens insatser kan man ange i tre punkter. Den första är att stärka det svenska näringslivets konkurrenskraft och den svenska ekonomins attraktionskraft när det gäller industriell verksamhet. Den andra är att stimulera näringslivets teknikutveckling och skapa gynnsamma förutsättningar för företagen genom en konkurrenskraftig och industriinriktad forskningsoch utvecklingsmiljö. Den tredje är att skapa minst lika goda förutsättningar för näringslivets teknikutveckling som de som råder i våra viktigaste konkurrentländer. Regeringens näringspolitik har till syfte att återskapa goda möjligheter för produktiva investeringar och för produktivt arbete i vårt land. Därför är tillskapandet av ett bra klimat för industriell förnyelse och utveckling av ny kunskap en central del av näringspolitiken. Jag vill också understryka vikten av att små och medelstora företag i större utsträckning än för närvarande kan tillgodogöra sig forskningsresultat och även medverka i verksamheten med forskning och utveckling. Särskilda medel har också anslagits för detta ändamål. Ett sådant område är t.ex. miljoner. Därmed får NUTEK möjlighet att stärka de små och medelstora företagens möjligheter att delta i denna forskning och utveckling. Det är också viktigt att det sker en förstärkning av forskningssamverkan mellan universitet/högskola och näringslivet. De samverkansfunktioner som har nämnts här är kontaktfunktioner, en god utvecklingsmiljö, licensförmedling och lokal riskfinansiering. Dessa samverkansfunktioner skall bedrivas i stiftelser vid universitet och högskolor. Vid varje nyinrättad samverkansfunktion bör det finnas en licensförmedling, där forskare kan få hjälp med patentering och ekonomisk exploatering av forsknings och utvecklingsresultat. Alltför många forskningsresultat har försvunnit från vårt land tidigare. Det nämnde också Per-Richard Molén. Därför är det bra att man nu får bättre möjligheter att ta till vara våra goda idéer. Även finansieringsbehovet bör man fästa stort avseende vid. Uppfinnare och innovatörer har över huvud taget svårt att finna finansiärer. Så är det också på forskningssidan. Därför är det angeläget att det går att ordna finansiering i tidiga utvecklingsskeden, så att projekt kan nå fram till den punkt då kommersiella bedömare kan avgöra om idén är gångbar eller ej. För övrigt kommer regeringen att skyndsamt tillsätta en utredning om uppfinnarnas och innovatörernas situation. Herr talman! Per-Richard Molén har tagit upp de viktigaste delarna av betänkandet, så jag skall bara gå in på några detaljer. Jag skulle vilja uppehålla mig litet runt skogsnäringens behov av forskning. Skogsnäringen är Sveriges i särklass viktigaste exportindustri. Den ger oss nettoinkomster på ca 55 miljarder. Vi har också i vårt land mycket stora tillgångar på skog. Tillväxten i våra skogar är för närvarande ca 100 miljoner kubikmeter per år. Vi avverkar i dag omkring 65 miljoner kubikmeter. Det innebär att vi har ett stort överskott av skogsråvara. Den räcker till att både koka, såga, elda och en hel del till. Därför är det angeläget att sätta in större resurser i forskningen om skogsråvaran i syfte att ytterligare förädla denna för oss så viktiga råvara. Vi säljer i dag ofta en stor del av vår export i bulkvara. Här finns det stora möjligheter till ytterligare förädling som skulle ge oss ett bättre konkurrensläge och därmed bättre inkomster. Vi hade i näringsutskottet en del uppvaktningar, bl.a. av sågverksnäringen och dess ordförande förre statsministern Thorbjörn Fälldin. Han kunde berätta att han hade besökt många sågverk i samband med invigningar. På de flesta ställen hade han sett stål och betong i sågverkskonstruktionerna. Men på ett ställe hade han sett ett sågverkshus i trä. När Fälldin hade gratulerat sågverksägaren till detta hade sågverksägaren berättat hur svårt det var att få tag i en konstruktör som kunde konstruera stora träbyggnader. Detta illustrerar behovet av ytterligare utbildning och forskning runt träteknik. Vi måste ge denna råvara de bästa förutsättningar. Därför har utskottet slagit fast att stora värden ligger i en ökad användning av skogsråvara. Vi har också tagit upp att man bör fördela ytterligare medel till träforskningen. Vi förutsätter också att regeringen till hösten för riksdagen redovisar utformningen av det föreslagna skogsindustriella forskningsprogrammet, där det framgår att ytterligare resurser satsats på bl.a. träforskningen. Det är bra att det också sker fortsatta insatser för forskningen på bioenergiområdet. Det är ett viktigt samhällsmål att stimulera till ytterligare användning av biobränsle.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

Herr talman! Jag vill uppehålla mig vid uppfinnarstödet i det nu aktuella betänkandet om forskning. I olika sammanhang har vi här i kammaren diskuterat uppfinnarnas och innovatörernas betydelse för landets ekonomi. De utgör de facto grunden för den tillväxt och det nyföretagande vi behöver för att säkra den välfärd vi alla eftersträvar. Herr talman! Hitintills har riksdagen och regeringen inte nämnvärt medverkat till att innovationsklimatet stimuleras. Särskilt gäller detta för de enskilda uppfinnarna och de små progressiva företagen. Dessa frågor har hitintills hanterats av NUTEK. Jag vill belysa de satsningar som man har ägnat sig åt. Budgetåret 1991/92 disponerades ca 70 miljoner främst för att utnyttjas som närings och innovationsbidrag -- en i sig nästan oförsvarligt liten ekonomisk satsning på den intressegrupp som verkligen kan bidra till den nödvändiga tillväxten. delegerade dessa frågor till utvecklingsfonderna och de där etablerade produktråden. Man fick hela 10 miljoner att dela upp på de 24 produktråden -- ca 400 000 kr per produktråd. Det är enligt min uppfattning en makalöst underdimensionerad satsning. Samtidigt fick Svenska uppfinnarföreningen 6 miljoner för sin organisation omfattande ett tjugotal deltidsanställda rådgivare till uppfinnare på gräsrotsnivå. T.o.m. detta anslag har ifrågasatts under det tidigare budgetarbetet. Gudskelov är anslaget nu säkrat för 1993/94! Som sägs i det nu aktuella betänkandet har näringsutskottet tidigare i år behandlat frågan om stödet till uppfinnare. Redan under den allmänna motionstiden lade Ny demokrati fram ett förslag om ett effektivare och mer omfattande stöd till innovatörer. Det baserades på ett utnyttjande av utvecklingsfondernas organisation och de där nyetablerade produktråden. I mitt särskilda yttrande i det sammanhanget poängterar jag vikten av att kompetensen inom produktråden hålls på en hög nivå. Såväl representanter för Uppfinnarföreningen som adjungerade experter från det lokala näringslivet måste vara representerade vid handläggningen av olika produktidéer. Målsättningen är ju att produktråden skall fungera som bollplank för den enskilde uppfinnaren eller småföretagaren. Produktråden skall sedan medverka till finansieringen -- vare sig detta sker med bidrag eller det sker med lån under den första utvecklingsfasen i ett utvärderat projekt. Det gäller just patentsökning, prototypframtagning, marknadskartläggning etc. fram till det läge där Industri och nyföretagarfonden, ett riskkapitalbolag eller ett redan etablerat företag går in som samarbetspartner.

Departementet har, enligt vad jag erfarit, utformat kommittédirektiven och kommer förhoppningsvis denna vecka att utse en enmansutredare. Målsättningen är att ett förslag presenteras redan i mitten av september. Vi ser fram emot att man lyckas göra utredningen i snabb takt, samtidigt som den blir väl dokumenterad. Med detta skulle förslagen i vår tidigare motion om uppfinnarstöd bli tillgodosedda. Självfallet kommer Ny demokrati att kritiskt och med intresse följa den beslutade utredningens arbete och resultat. Herr talman! Mot bakgrund av de här framförda synpunkterna om uppfinnarstödet ansluter vi i Ny demokrati oss i övrigt till utskottsmajoriteten och yrkar bifall till utskottets hemställan i dess helhet vad gäller betänkandet NU30. Tiden ger mig faktiskt möjlighet att göra en liten politisk reflexion, mot bakgrund av vad jag har här har hört och kanske med adress till Mats Lindberg. Man frågar sig varför Socialdemokraterna inte redan under 70 och 80-talen insåg behovet av satsningar på forskning och uppfinnare. Behovet av att skapa ett positivt innovationsklimat fick tydligen stå tillbaka exempelvis för den offentliga sektorns utbyggnad. Först nu, i ett ekonomiskt kritiskt läge, är Socialdemokraterna beredda att satsa på detta med förutsättningarna för tillväxt, dvs. nya produkter och nya företag.

Herr talman! Nej, Mats Lindberg, jag är helt nöjd med det beslut som utskottsmajoriteten har fattat. Att vi kommer att få ett effektivt stöd avseende uppfinnare och innovatörer är jag övertygad om. Vi är säkert överens om att det behövs åtminstone några månader för att komma underfund om hur bästa effekt uppnås och om vilken finansiering vi skall arbeta med. Vi måste ju göra detta inom den ekonomiska ram som gäller för vårt arbete. I vår motion föreslår vi för resten lösningar som inte kommer att belasta statsbudgeten på något sätt. Vi antyder nämligen möjligheten att exempelvis arbeta med kapital -- 100 miljoner, 200 miljoner eller 300 miljoner -- från Industri och nyföretagarfonden. Huruvida detta är juridiskt möjligt och acceptabelt vet vi inte. Jag tror i varje fall på den satsning som vi i Ny demokrati gör när vi ansluter oss till utredningsidén i utskottsmajoritetens förslag.

Herr talman! Vi skall nu diskutera det sista forskningsärendet för i dag -- ett ärende som tyvärr har skötts mycket dåligt från regeringens sida. Vilket departement som har huvudansvaret är oklart, precis som när det gäller många andra bostadsfrågor. Det är en dragkamp mellan olika ministrar och departement, och kanske framför allt mellan olika partier. Regeringen och utskottet har varit oeniga in i det sista, och frågan är om man vet vad man vill när det gäller vissa delar av byggnadsforskningen. Det oenigheten gäller är den forskning som bedrivs i Gävle på Statens institut för byggnadsforskning, SIB. I första hand gäller det den samhällsvetenskapligt inriktade delen. juli 1993. Den samhällsvetenskapligt inriktade forskningen skall utvärderas och en ny institution bildas för bygg och fastighetsforskning vid KTH som skall lokaliseras till Gävle. Till den nya institutionen skall de professurer som redan tillsatts inom SIB knytas samt den professur i nationalekonomi som är under tillsättande. De delar som inte hör hemma i den nya KTH institutionen, den samhällsvetenskapliga forskningen, skall utvärderas för att pröva dess fortsatta existens. Agerandet är mycket märkligt. Först tillsätter regeringen en utredning om SIB:s verksamhet och låter det materialet gå på remiss. Sedan skriver man en proposition utan att på något sätt utgå från utredningen eller från de synpunkter som har kommit fram vid remissomgången. Inte heller redovisar man remissvaren, utan man talar bara om att remissvaren finns att läsa på departementet. Till råga på allt har man heller inget färdigt förslag att komma med, utan den samhällsvetenskapliga delen skall ytterligare utredas innan beslut kan fattas i den delen -- detta trots att det var den nuvarande regeringen som gav direktiv till den genomförda översynen. Men när det gäller den tekniska delen är det bråttom; här har det snabbutretts, och här skulle man enligt regeringens förslag starta den 1 juli 1993. Nu har frågan förändrats under utskottsbehandlingen, och det är inte lätt för en utomstående att förstå och följa behandlingen av detta ärende. Även för en ledamot av utskottet kan det vara svårt att förstå alla turer. Vad är det som egentligen ligger bakom? Och varför är det så bråttom? Att den tekniska delen av forskningen skall finnas kvar och starta så snart som möjligt är majoriteten överens om. Den delen skall starta så snart förberedelserna är klara och utan att riksdagen fattar ytterligare beslut i frågan. Där ligger den första skiljelinjen mellan oss och majoriteten. Vi vill fatta beslut om hela paketet på en gång, och vi vill se hela förslaget innan vi tar ställning. Enligt uppgift har man från näringslivet fått löfte om pengar till den tekniska forskningen, men de pengarna är förenade med villkor. Näringslivet ställer bara upp om de ekonomiska professurerna knyts till den tekniska forskningen. Och när näringslivet ställer villkor viker sig majoriteten. Vi socialdemokrater anser att de ekonomiska professurerna har en naturlig anknytning till Uppsala universitet och den samhällsvetenskapliga forskning som bör föras dit. Det är bra att branschen ställer upp med finansiering av forskningen, såsom utskottet tidigare har tagit initiativ till. Men det är inte branschen som ensidigt skall diktera villkoren. I förra veckan besvarade utbildningsministern en interpellation om SIB. Förutom den socialdemokratiska interpellanten deltog flera borgerliga ledamöter, och gemensamt för dem var deras oro för den samhällsvetenskapligt inriktade forskningen. De kritiserade regeringens handläggning av frågan och verkade inte lugnade, trots att Per Unckel påstod att den samhällsvetenskapliga delen skall få finnas kvar. Ministern försvarade regeringens förslag att avskeda personal i väntan på utvärderingen av den samhällsvetenskapliga delen. Ledamöterna uttryckte också oro för att personalen skall söka sig andra och säkrare arbetsuppgifter. Därmed skulle den kompetens som finns i Gävle i dag slås sönder. Vi socialdemokrater delar den oron. Dagen efter interpellationsdebatten justerade utskottet föreliggande förslag, som också visar på ett misstroende för regeringens avsikter. När det gäller den samhällsvetenskapliga delen har majoriteten enats om en frist till den 1 januari 1994, och under tiden skall den samhällsvetenskapliga delen utredas ytterligare och beslut fattas i höst. Det är en framgång, men det är också viktigt att det kommer fram ett genomarbetat förslag innan beslut skall fattas. Majoriteten måste inse att den delen av forskningen inte kan finansieras med en stor del externa medel, utan här måste samhället gå in. Det finns inte samma intresse från branschen för detta som för den tekniska delen. Den forskning som byggts upp på SIB har ett mycket gott nationellt och internationellt anseende. Internationaliseringen av byggmarknaden, EES-avtalet och ett eventuellt medlemskap i EG kommer att ställa ökade krav på byggforskningen och samarbetet mellan de olika forskningsdelarna. Herr talman! Det är bra att oenigheten i utskottet och regeringen har resulterat i att beslutet om den samhällsvetenskapliga delen har skjutits upp ett halvår. Men oron för framtiden finns tyvärr kvar. Regeringens handlande i denna fråga innebär att personalen under lång tid har fått och får leva med en stor ovisshet om sin framtid. För några veckor sedan kom order från Näringsdepartementet att säga upp personalen -- innan riksdagen fattat beslut i ärendet. Personalen får nu fortsätta att leva med denna ovisshet. Jag vill gärna tro det, även om det är svårt, att regeringen och utskottets hela majoritet skall inse att den samhällsvetenskapliga forskningen har ett värde i ett modernt samhälle, om man skall kunna erbjuda en god bostad till alla. Inom den närmaste framtiden kommer mycket av bostadsbyggandet att vara inriktat på renovering och ombyggnad i stället för nybyggnad, och detta kommer att ställa ökade krav på den samhällsvetenskapliga forskningen på byggområdet. Vi socialdemokrater anser att den tekniska delen skall föras till KTH och den samhällsvetenskapliga delen till Uppsala universitet, men båda skall lokaliseras till Gävle. De två institutionerna skall ledas av var sin förståndare med styrelse och därtill hörande vetenskapligt råd. Vi har också, till skillnad från regeringen och utskottet, finansierat vårt förslag med 25 miljoner kronor från forskningsanslaget och 27 miljoner kronor från Byggforskningsrådet. SIB skulle med vårt förslag upphöra som självständig myndighet den 1 juli 1994. Det skulle innebära att det fanns tid att förbereda den nya organisationen. Till sist: utskottets majoritet skriver försiktigt att regeringen bör överväga om inte de direktiv som skall vägleda utredningsarbetet bör göras mer omfattande. Och de berörda organisationerna bör beredas möjligheter att komma med synpunkter. Hade det inte också varit rimligt med parlamentarisk insyn i utredningsarbetet? Herr talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Jag yrkar bifall till Lars Werners meningsyttring till betänkandet.

Herr talman! Jag önskar att jag också kunde vara kortfattad vid denna sena timme, och jag skall försöka komprimera mitt anförande så mycket som möjligt. Det skulle egentligen behövas en hel del tid för att bemöta något av det som Marianne Carlström tog upp i sitt anförande. Låt mig först, herr talman, säga att jag inte alls tycker att regeringen har skött ärendet dåligt. Ansvarsfördelningen i fråga om byggforskningen är precis densamma som fördelningen på alla andra områden i regeringen, dvs. att det är Näringsdepartementet, som har ansvaret för byggfrågorna, som har huvudansvaret. Sedan kommer Utbildningsdepartementet in, precis som i alla andra delar av forskningen, som det övergripande, samordnande departementet. Det är inte heller så att vi i de olika partierna inte vet hur vi vill ha det. Jag tycker inte alls att det var fel att vi hade en dialog i utskottet. Det har lett fram till ett mycket bättre förslag, som jag ser det. Det är ett bevis på att demokratin fungerar och på att utskottet och riksdagen har en roll. Det är inte något fel. Jag är förvånad över att Marianne Carlström är så kritisk, när Socialdemokraterna har fått vara med och påverka, liksom Ny demokrati. Jag skall villigt erkänna att jag har försökt ta till mig alla synpunkter och låtit alla partier agera. Jag har personligen, utifrån min och partiets utgångspunkt, sett att det har lett fram till ett bättre förslag. Bostadssektorn står inför stora förändringar. Stora förändringar har redan genomförts. Kraven på förnyelse är stora och därmed kraven på ökade kunskaper. För framtiden gäller det att bl.a. tänka nytt--välja rätt--bygga lätt. Det kan röra sig om hur vi väljer material, hur vi ställer om tekniken och hur vi påverkas av en ökad internationalisering. Herr talman! Jag hade tänkt ta upp viktiga inriktningar på förändringar och uppgifter som motiverar en ökad forskning på det här området, men jag avstår från det i denna sena timme. Jag nöjer mig med att först och främst konstatera att miljö och kvalitet blir viktiga begrepp i framtiden. Hur vi gör kvaliteten i boende till en konkurrensfaktor och hur vi utvecklar ett mer resursbevarande boende är sådana viktiga frågor som framtiden måste ge svar på. Jag nöjer mig med att konstatera att behovet av framtida byggforskning både på det tekniska området och på det samhällsvetenskapliga området är stort. Herr talman! Det råder enighet i utskottet om omfattningen och huvudinriktningen av byggforskningen för framtiden. När det gäller hur forskningen närmare skall organiseras, främst beträffande omstruktureringen i Gävle, har enigheten inte varit fullständig, vilket Marianne Behandlingen av organisationen i den här delen har varit ganska omfattande i utskottet. Det har varit nödvändigt och nyttigt. Den ledde nästan fram till enighet i förslagen även i den delen. De överväganden som nu har gjorts i utskottet har lett fram till att en sammanhållen byggnadsforskning förlagd till Statens institut för byggnadsforskning i Gävle även i fortsättningen skall garanteras. Det är mycket bra. Om nu riksdagen följer utskottets förslag kan den osäkerhet och den oro som Marianne Carlström pratade om skingras. Det är också bra. Jag tycker inte alls att den ligger kvar efter det att utskottet har gjort så starka skrivningar i den här delen. I utskottstexten slås det ju nu fast att det skall finnas en intakt byggnadsforskning vid SIB i Gävle. Det skall finnas en teknisk del med bygg och fastighetsforskning som knyts till Tekniska högskolan i Stockholm men förläggs till Gävle och en samhällsvetenskaplig del vars organisatoriska tillhörighet skall utredas under det närmaste året, men även den skall vara förlagd till Gävle. Detta innebär att nedläggningen av SIB skjuts fram ett halvår, att ingen personal sägs upp den 1 juli och att den tekniska enheten om så anses lämpligt kan starta enligt de riktlinjer som har fastställts i och med samordningen med KTH. Den här lösningen öppnar för att behålla den möjlighet som var avsedd i propositionens förslag, nämligen att snabbt nå en medfinansiering från branschens sida. Det är huvudanledningen. Det är inte alls på det sättet att näringslivet ställer några direkta villkor. Det är naturligtvis mycket bra att branschen har varit beredd att ta upp en diskussion på den här punkten, men självfallet skall vi som företrädare för samhället också väga in de här synpunkterna. Inte minst från mitt partis sida har vi tidigare medverkat till att få till stånd en sådan dialog som kan leda fram till en vettig lösning och där branschen tar sitt ansvar. De tidigare beslut som även Socialdemokraterna och Centern har varit med om att fatta i den här kammaren har lett till att branschen är beredd att ta ett större ansvar utan att några diktat för den skull ställs från den ena eller den andra sidan. Det har varit en dialog som har varit fruktbärande för forskningen, och jag hoppas att den kan fortsätta. Utskottets ändringsförslag har tillkommit för att just slå vakt om den forskning och verksamhet som bedrivs i Gävle och för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för en fortsatt effektiv och bra byggnadsforskning i vårt land. Förslaget tillgodoser också de krav som har förts fram i den här frågan från enskilda ledamöter på Gävlebänken. Det tycker jag för min del också är tillfredsställande. Med regeringens förslag i botten och de ändringar som nu har gjorts i utskottet har vi lyckats väl med det här. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till hemställan i dess helhet i utskottets betänkande och avslag på övriga yrkanden som har ställts i debatten.
Herr talman! Jo, visst blev vi eniga om det mesta, Agne Hansson, men visst var det så att säga med ett nödrop. Det var nästan en slump att vi till slut blev eniga. Visst är det bra med demokrati, men kritiken mot regeringen kan man aldrig komma ifrån. Om regeringen hade lämnat bra direktiv, behandlat den här utredningen på ett bra sätt och sedan lagt fram förslag om den samhällsvetenskapliga och tekniska delen samtidigt hade vi sluppit en massa merarbete och personalen hade sluppit oro och splittring. Nu blev vi som sagt till slut nästan eniga. Det handlar om finansieringen. Det handlar om det här halvåret, och det handlar också om de nationalekonomiska professurerna, som vi tycker hör hemma på den samhällsvetenskapliga delen. Det känns bra att vi blev eniga, men regeringens agerande kan aldrig förklaras bort.
Herr talman! Vi har nått en bättre balanspunkt nu i den här debatten. Jag tror att kvintessensen blir ganska bra för byggnadsforskningen. Vi behöver nog inte närmare diskutera hur regeringen har handlagt den här frågan. Man bedömer naturligtvis regeringens handlande också utifrån de förslag som läggs fram. Man kan kanske inte begära att regeringen lägger fram socialdemokratiska förslag i sin helhet. Det är kanske först då som man möjligen skulle anses ha handlat rätt. Jag menar att den demokratiska process som vi nu har haft har lett fram till ett bra resultat. Jag tror att regeringen är nöjd med det, och det finns anledning att vi i utskottet är nöjda med det. Det hade varit värre om vi inte hade lyckats med att klara av den här frågan på ett bra sätt. Då kanske utskottet också hade blivit utsatt för kritik. Nu har vi tagit ett gemensamt ansvar. Alla i den här processen har medverkat till att skapa en bättre lösning för byggforskningen, och jag hoppas att det nu skall gå att förverkliga det här beslutet så att vi får en tekniskt fulländad forskningsdel och en samhällsvetenskapligt bra forskning även i framtiden. Det är utskottets huvudinriktning. Det tror jag är bra för byggforskningen, Gävle och landet.
Herr talman! Det kanske hade varit bra om regeringen hade lagt fram litet mer socialdemokratiskt inriktade förslag, eftersom vi nu faktiskt ändå har nått total enighet. Då hade vi sluppit en massa merarbete, Agne Hansson.

Herr talman! Jag vill ge några synpunkter i anslutning till motion Bo36 som handlar om SIB. Låt mig först säga att jag är positiv till den i propositionen föreslagna klyvningen av SIB, liksom till den framtida nära anknytningen till den utvecklade forsknings och utbildningskulturen vid Tekniska högskolan resp. Uppsala universitet. Det kan ses som en garant för att kvalitet och effektivitet skall kunna upprätthållas även i framtiden, och i detta ser jag även ökade möjligheter till framtida expansion i Gävle. Vad som inte var bra i propositionen var framför allt vissa delar i förslaget om genomförande, vilket jag liksom andra har framhållit i olika sammanhang. Speciellt detta att personalen skulle sägas upp den 1 juli 1993, i år således, innan den samhällsvetenskapliga delen visste just någonting om sin framtid var olyckligt. Det måste ha känts närmast kränkande för de anställda. Utskottet har i sin skrivning löst detta på ett tillfredsställande sätt genom att skjuta på avvecklingen av SIB till den 1 januari 1994. Då skall det finnas vetskap om framtiden även för urbanforskningen, efter ny riksdagsbehandling. Rimligen blir då de samhällsvetenskapliga professurerna kvar inom urbanforskningen, där de hör hemma. Så några korta ord om finansieringen av forskningen i framtiden. Jag är övertygad om att det alltid, och inte minst under de närmaste åren, kommer att finnas byggnadsforskning som är viktig för de enskilda människorna men inte kommer att vara av något större intresse för branschen. Jag vill kort nämna två sådana områden, som nu är underutvecklade. Det ena gäller hur vi skall kunna anpassa kostnaden för nya bostäder till en nivå som gör att vi har råd att bo där. Det vill vi göra så skonsamt som möjligt, genom att minimera nackdelarna för de boende och helst få dem att se de fördelar som jag tror också finns. Vi bör undvika att komma snett eller in i återvändsgränder som ger stora kostnader på sikt. För detta behövs multidisciplinärt utvecklingsarbete, forskning. Det andra området är ventilation och inomhusmiljö. Under de senaste årtiondena har antalet personer med känslighet och allergi ökat kraftigt. Uppemot en tredjedel av svenskarna har besvär. Många mår dåligt, och vissa är svårt sjuka. Mycket talar för att inomhusluften är visserligen bara en av många men säkerligen den främsta orsaken till dessa förhållanden. Enligt beräkningar utsätts mellan 600 000 och 900 000 människor i svenska bostäder för ett inneklimat som påverkar hälsan. Vi måste komma fram till klara direktiv, som med marginal säkrar en god inomhusluft i bostäder, och vi måste få system som i offentliga lokaler garanterar en frisk ventilation. I forskningspropositionen står det att förmågan att erhålla extern finansiering kan ses som ett kvitto på att forskningen har relevans. Kanske det, men dessutom finns forskning som betyder mycket för många boende men som branscherna inte prioriterar. Jag har gett exempel på sådan forskning. Jag har med glädje noterat att utskottet skriver om detta problem och säger att relevant forskning på dessa områden självfallet liksom tidigare måste kunna erhålla statlig finansiering genom basanslag och projektmedel. Det är av avgörande betydelse att vi finner vägar så att detta realiseras.

Herr talman! När jag hörde Marianne Carlström rev jag bort en stor del av mitt anförande. Hennes anförande uttrycker till fullo vad vi på I betänkande BoU23 hoppades jag se en positiv vändning i förhållande till vad som skrevs i propositionen. Men ett halvår är ett halvår och inget mer. Om nu detta är det halmstrå som institutet hänger på, då är det ganska skört. Jag hade hoppats på att inget tvivel längre skulle råda efter bekräftelsen på att den i Sverige bedrivna byggnadsforskningen har ett både nationellt och internationellt gott anseende, ja, ett av världens förnämsta. Om utskottet i sin text ville redovisa bättre tankar än regeringen har gjort i propositionen, varför då inte helt följa Socialdemokraternas reservationer och avvisa förslaget och därigenom ge utredningen en förutsättningslös omprövning? Om utskottsmajoriteten hade föreslagit en fullvärdig finansiering, hade utredningen kunnat arbeta mer förutsättningslöst. Till de borgerliga ledamöterna i utskottet vill jag säga att jag hoppas att jag inte till hösten skall behöva upprepa mig och säga ''Vad var det jag sade?'' utan att jag i stället skall få ett positivt förslag när det gäller byggnadsforskningen.

Herr talman! Det är med ganska stor lättnad, som jag tagit del av bostadsutskottets betänkande om byggnadsforskningens framtid. Det ger visserligen inga slutliga svar på frågan hur den även internationellt mycket uppskattade svenska byggnadsforskningen skall utformas i fortsättningen, men det ger en handlingsfrist, en handlingsfrist som många haft allt svårare att tro var avsikten med förslaget i forskningspropositionen. Det är helt riktigt att utskottets betänkande innebär att Statens institut för byggnadsforskning kommer att upphöra för gott. Där finns nog ingen återvändo. Det är också riktigt att utskottet bara utsträckt tidsfristen till ytterligare ett halvår, vilket naturligtvis inte helt undanröjer den oro som funnits, inte minst hos personalen vid SIB. Det är en oro som, fullt förståeligt, alltid uppstår vid omfattande förändringar. Men det är en tidsfrist som nu ger den samhällsvetenskapliga byggforskningen en ärlig chans att bli seriöst bedömd. Därmed skapas också förutsättningar för att förslagen om den framtida utformningen blir sakligt välgrundade. Utskottets tidsfrist bör därför välkomnas av alla som engagerat sig i denna fråga. Jag välkomnar också att utskottet tagit fasta på och uttryckt det olyckliga i den oro om framtiden som alldeles i onödan skapats bland personalen vid SIB. Att bygga upp en högt kvalificerad forskningsmiljö tar mycket lång tid. Att rasera en befintlig kan ske väldigt fort. Vid Statens institut för byggnadsforskning verkar också ett osedvanligt stort antal kvalificerade kvinnliga forskare. I en så starkt manligt dominerad del av samhället som forskningen, bör därför förändringar av det slag som riktats mot byggforskningen ske med särskilt stor omtanke. Det verkar tyvärr inte som om den här frågan på regeringskansliet hanterats av dem som har den rätta känslan för forskningens särskilda krav och förutsättningar. Jag hoppas att vändningen i frågans hantering nu i slutändan också är ett tecken på att den i fortsättningen, i det fortsatta reformarbetet, kommer att skötas med en helt annan förståelse för frågans karaktär. Herr talman! Nu gäller det att blicka framåt. Jag hade, som framgått av de motioner i ärendet jag väckt, gärna sett att hela den hittillsvarande byggforskningen samlat knutits till Uppsala universitet. Jag tror ändå att det med utskottets betänkande nu har skapats en god grund att bygga på i det kommande arbetet med att strukturera framtiden för byggforskningen. Den snabba utvärdering som Humanistisksamhällsvetenskapliga forskningsrådet fått i uppgift att förelägga regeringen senast den 1 oktober ger oss vidare en möjlighet att inte behöva tappa tempo eller att den samhällsvetenskapliga forskningen inte behöver komma på efterkälken i förhållande till det organisationsarbete som redan startat för den teknisk-naturvetenskapliga forskningens knytning till KTH. Utskottet slår redan nu fast att ''en samhällsvetenskapligt inriktad byggforskning skall bibehållas i en ny organisation''. Det borde enligt min mening, även i dagens allt hårdare prioriteringstider, vara ganska givet. Internationalisering, avreglering och privatisering ändrar nu väsentligt förutsättningarna för samhällsbyggande och boende i Sverige. Städer, samhällen och individer ges nya möjligheter men utsätts också för hot om utslagning, förslumning, segregation och miljöförstöring. Herr talman! Jag är övertygad om att den samhällsvetenskapliga forskningen kan hävda sig väl i det kommande förändringsarbetet. Tanken med en förändring av byggnadsforskningens organisatoriska struktur var, enligt propositionen, att knyta denna närmare den akademiska grundforskningen för att därmed säkra en vetenskaplig kvalitet på forskningen. Det välkomnar jag. Den närmare knytningen av den hittillsvarande sektorsforskningen till den akademiska grundforskningen innebär nya möjligheter för byggforskningen. Om den sker till två av våra främsta universitet/högskolor borgar det för hög vetenskaplig nivå på såväl den teknisknaturvetenskapliga som den samhällsvetenskapliga byggforskningen i en allt hårdare forskningskonkurrens. Klyvningen av det gamla Byggforskningsinstitutet får emellertid inte innebära att man kastar bort de otvetydiga fördelar som ett tvärvetenskapligt arbete över vetenskapliga disciplingränser inneburit.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

Herr talman! Jag avstod från att replikera på Karl Hagströms anförande, eftersom jag inte visste om tiden skulle räcka. Det finns nu några minuter över. Tillåt mig därför att säga några ord i ett kort anförande. Rent allmänt vill jag säga att jag har noterat många av de positiva inlägg som har gjorts av debattörerna och den positiva vändning som utskottets arbete har gett. Utskottet har inte tvekat i fråga om Gävle i det här sammanhanget, Karl Hagström. Vi har flyttat fram positionerna när det gäller det utredningsarbete som skall ske. Vi har markerat vidgningen av det arbetet, att det skall ske mer förutsättningslöst. Det är bra. Debatten visar att det är viktigt att regeringen inom så kort tid som möjligt kommer tillbaka till riksdagen med ett förslag. Karl Hagström säger att ett halvår är ett halvår, men, Karl Hagström, ett år är inte mer än ett år. Den finansiering som finns i det socialdemokratiska förslaget är ettårig för Byggforskningsrådet. En fortsatt finansiering med en så kraftig beskärning av pengarna från BFR skulle äventyra en mycket stor del av annan forskning. Jag har i det här ärendet haft nära kontakter med Karin Starrin, som har jobbat mycket för Gävle, och det har lett fram till positivt resultat. Det har också funnits ett stort intresse från Ny demokrati och Socialdemokraterna för att hitta en lösning på detta. När ett nytt förslag skall tas fram krävs det av oss alla att vi tar allvarligt på ansvaret att hitta en vettig finansiering inför framtiden.
Herr talman! Agne Hansson anmärkte på att jag talade om ett halvår. Nu räcker nog inte tiden till för Agne Hansson att förklara för mig hur han, efter det att budgetpropositionen och forskningspropositionen har lagts fram, skall ta fram resten av pengarna, om utredningen kommer fram till något annat. Det är nämligen en omöjlighet.
Herr talman! Vi finansierar nu med anslag SIB för det halvår som skall till. Regeringen föreslog ju i det sammanhanget ett anslag på 1 000 kr. Där tar vi alltså fram pengar. Den finansiering som finns i det socialdemokratiska förslaget är icke mer än ettårig och inte långsiktig, så vi får tillsammans ta på oss det ansvaret. Det var vad jag ville säga.

Herr talman! Inte sedan tiden före Gustav Vasa har Sverige varit styrt från andra länder. Ett medlemskap i den europeiska unionen medför enligt vår mening att vår generation blir den första på nära 500 år som får uppleva att den nationella självständigheten i centrala delar upphävs. Det innebär att folkets demokratiska möjligheter att i väsentliga delar påverka politikens inriktning begränsas. Uppgiften nu borde vara att öka och fördjupa demokratin. Men den färd in i den europeiska unionen som regering och riskdagsmajoritet anträtt går i rakt motsatt riktning. Därmed undergrävs också demokratin. De som vill driva in Sverige i EG ser EES-avtalet som ett stort steg mot medlemskap. EES-utskottet framför dock uppfattningen att EES är en självständig samverkansform mellan EFTA länderna och EG och att EES-avtalet står på egna ben. Men det går inte att ta miste på strategin hos regeringen och den ''EU-rotiska'' riskdagsmajoriteten. På område efter område EG anpassas Sverige med tanke på att vi skall drivas in i den europeiska unionen. EES-avtalet är ett medel för att öka bredden och farten i denna anpassning för att bana väg för medlemskapet. Samtidigt pågår medlemskapsförhandlingarna. I dessa förhandlingar framför regeringen krav på undantag från villkor som man i princip redan i långa stycken har godkänt i EES-avtalet. När detta står klart för svenska folket kommer man kanske också att tala om hyckleri och politiskt taskspel. I och med EES-avtalet har vi godtagit risken att alkoholmonopolet försvinner. Den dagen då de första långtradarna med vin och starköl dyker upp vid våra gränser och man försöker sälja sina produkter t.ex. till en livsmedelsaffär är konflikten ett faktum. När vi väl har undertecknat EES-avtalet rivs alkoholmonopolet med stor sannolikhet upp. Men samtidigt har vi alltså inlett förhandlingar för att få bibehålla delar av detta monopol. Så här är det på flera områden. På det arbetsrättsliga området kommer sannolikt det underleverantörsdirektiv som nu diskuteras i EG att antas. Detta innebär undantag från kraven på att nationella avtal på det arbetsrättsliga området skall följas. Redan innan medlemskapsförhandlingarna är avslutade kan vi stå inför det problem som en anslutning till nämnda direktiv innebär när vi nu, i och med EES-avtalet, förbinder oss att anta den s.k. skarv-acquisen. Jag gör bedömningen att vi genom EES-avtalet egentligen ger EG starka argument för att i slutänden föra en ganska tuff linje gentemot Sverige för fram vissa krav kommer man att kunna hävda att Sverige borde ha bromsat redan i EES I EES-avtalet är ju principerna i huvudsak accepterade. Är det någon som på allvar tror att EG går med på undantag när det gäller sådant som vi redan i stor utsträckning har lovat att ansluta oss till? Ja-sidan löper risk att bli anklagad för dubbelmoral i EG-frågan. Redan inom EES kommer EFTA-länderna att beslutsmässigt vara i underläge. Utskottet säger nu i sitt betänkande att man ''med beklagande'' kan konstatera att det vid förhandlingarna ''inte varit möjligt att åstadkomma en högre grad av inflytande inom EES för Sverige och övriga EFTA-länder''. Dock delar utskottet inte vår uppfattning att Sverige skulle ha sämre ställning än EG vid tolkningen av avtalet. Likväl konstaterar utskottet att Sveriges och övriga EFTA-länders inflytande i beslutsprocessen ''blivit mera begränsat än vad som förväntades då riksdagen lade riktlinjerna för integrationsarbetet''. Logiken i resonemanget är något märklig: Å ena sidan påstås det att vi inte har sämre inflytande än EG. Å andra sidan beklagar man att förväntat förhandlingsresultat inte har uppnåtts. Antingen har utskottet förväntat sig att Sverige och övriga EFTA-länder skall få mer att säga till om än EG-länderna, eller också ger man oss, utan att i klartext vilja erkänna det, rätt i fråga om den kritik som vi har framfört i motionerna. Jag vill inte tro att utskottet har haft verklighetsfrämmande förväntningar på Sveriges inflytande. Men jag måste konstatera att utskottet motvilligt och med en del krumbukter håller med oss om att det råder en grundläggande obalans i avtalsparternas makt över avtalstolkningen. Sverige och övriga EFTA-länder måste alltså anpassa sig till EG:s regler. Våra möjligheter till en självständig politik beskärs kraftigt när det gäller miljöpolitik, regionalpolitik, konsumentskydd, arbetsrätt och arbetsmiljö. Vilka konsekvenser avtalet i dessa avseenden konkret får är inte i grunden utrett i förväg. Regeringen, utskottet och riksdagen agerar efter principen den som lever får se. Sverige har aldrig slutit ett så omfattande avtal -- i praktiken beskärs den nationella självständigheten på viktiga områden. I detta sammanhang har man när det gäller beredningsarbete och remissbehandling helt brutit mot allt vad god praxis heter i ett gott beredningsarbete, något som normalt utmärker den politiska processen i vårt land. Skarp kritik har också riktats mot den tidigare beredningen av EES-propositionen. Utskottet anför som skäl för avtalet att det ''allmänt sett'' kan leda till ''en bättre ekonomisk utveckling i Sverige än vad som annars skulle vara möjligt''. Enligt min mening handlar det här närmast om en from förhoppning. EES innebär för Sverige ytterst marginella förändringar när det gäller tullsatser gentemot EG. De tullättnader som sker berör få områden. Främst gäller det vissa grönsaker och förädlade fiskprodukter. Men detta har relativt liten betydelse. Det finns ingenting som säger att vi skulle ha fått igenom de här fördelarna i andra förhandlingar med EG i ett utvidgat frihandelsavtal. Såväl tullättnader på dessa områden som förändringar i ursprungsregler skulle vi förmodligen ha kunnat åstadkomma genom en utvidgning av det nu gällande frihandelsavtalet. I stället har vi valt att krypa in under en EG-styrd beslutsstruktur och EG:s redan beslutade rättsordning och politik på alla de områden som avtalet omfattar. Frågan är om EES-avtalet är någon särskilt stor handelspolitisk klokskap. Riskerna är i dag betydande att ett handelskrig mellan EG, USA, Japan och de nya industriländerna runt Indiska oceanen bryter ut. Vår handelspolitiska expansionspotential torde ligga i de områden där EG och EES hotar att försvåra vår handel i en krissituation. Under många år har drygt 70 % av vår export gått till EG och EFTA-länderna. Under 80-talet ökade den andelen marginellt. Men samtidigt ökade andelen av vår utrikeshandel med Japan, de sydostasiatiska länderna och USA med mer än 5 procentenheter. Eftersom vår handel med länder i nämnda del av världen tidigare var liten kom handeln med den delen av världen faktiskt att öka med mer än 50 %! När vi går in i EES omfattas vi av ett avtal som kan försvåra vår handel med de mest expansiva ekonomierna -- länder där har vi har den största potentialen när det gäller att vinna nya marknadsandelar. Är detta en klok handelspolitik? Det påstås att det skulle finnas stora fördelar för oss vad gäller de offentliga upphandlingsreglerna. Men vad är det som säger att svenska företag vinner i den ökade konkurrens som det är tänkt att detta skall leda till? Det här med självförtroende är mycket bra. Men ekonomiska prognoser kan inte bygga enbart på ett sådant här självförtroende. Det är självklart att svenska företag kommer att både vinna och förlora på den här konkurrensen. Vidare är det totala reslutatet inte alls garanterat positivt. Om vi granskar siffrorna, finner vi att det inom EG området i dag finns en offentlig upphandling omfattande ungefär 5 000 miljarder kronor. Om man frågar EG-kommissionen hur mycket som kommer att överstiga tröskelvärdena och hur mycket som kommer att bjudas ut på marknaden, blir svaret att man bedömer att det rör sig om mindre än hälften av den summa som här nämnts. Låt oss säga att det rör sig om 2 400 miljarder -- det är en vanlig uppskattning. Eftersom svenska företags produktion motsvarar ungefär en trettiondel av EG-företagens produktion, kan man anta att det är rimligt att vi tar hem ungefär en trettiondel av de 2 400 miljarder kronorna -- ungefär 80 miljarder kronor. Denna siffra används då och då i ja-sidans argumentation. Däremot talas det väldigt tyst om vad som händer med den svenska offentliga upphandlingen, som i dag omfattar totalt ca 250 miljarder kronor. Det som tvingas ut till internationell upphandling bör rimligen vara värt i storleksordningen 120 miljarder kronor, om förhållandena för oss är ungefär som de som gäller för EG-området. De här medlen går i dag i stor utsträckning till svenska företag, och en del av dem går redan nu till utländska företag på grund av de GATT-regler som vi har anslutit oss till. Men låt oss anta att vi får behålla en trettiondel -- det betyder 4 miljarder av de 120. 116 miljarder skulle kunna gå till företag i andra länder. Även om man vinner 80 miljarder finns det en potentiell risk att man förlorar 116 miljarder. Även om dessa genomsnittstal inte skulle hålla fullt ut, finns risken att de svenska företagen inte kan ta igen på gungorna vad de förlorar på karusellen. Entusiasmen och framtidsförväntningarna i de svenska företagen står ju heller alls inte i proportion till de upprymda glädjebudskapen i t.ex EES-propositionen. Jag tror att företagen i det avseendet är betydligt mer realistiska än vad den EES-proposition är som vi behandlade före jul. Ett annat argument för EES är att det skulle ge bättre möjligheter att påverka miljöpolitiken i Västeuropa och i världen i övrigt. I verkligheten är risken att det blir precis tvärtom. EES innebär inte något starkt svenskt inflytande över EG:s miljöpolitik och därmed inte heller över miljöpolitiken inom EES. Däremot innebär EES att vi får svårt att skärpa våra miljökrav, eftersom EG kan utnyttja EES reglerna och kalla sådana skärpningar för handelshinder. I praktiken kan alltså EES leda till ett reformstopp inom stora delar av miljöområdet. Det innebär att vi innesluts i en inre marknad som enligt EG:s egna beräkningar kan medföra betydande nya miljöproblem. Det finns flera rapporter från EG-kommissionen, där man just pekar på de växande miljöproblemen som en konsekvens av den inre marknadens dynamik. EES kommer att innebära att våra miljöregler kommer att anpassas mer till en genomsnittlig EG politik. Därigenom kommer vi i praktiken att påverka mindre än nu på viktiga områden, som miljö, produktsäkerhet och arbetsmiljö. På många områden ligger vi före genomsnittet inom EG. Det hindrar inte att vi också kan påtvingas en del miljöregler som innebär fördelar. EES-avtalet går inte lika långt som ett medlemskap i formell mening. Formellt skall besluten fattas i Sverige. Men i reell mening blir det något annat. Riksdagen kommer att ha ett stort tryck på sig att nicka ja till besluten som först antas i Europeiska unionen och sedan i EES-organen, annars kommer den att gröpa ur hela EES-processen och ställa till med konflikter. Praktiskt och politiskt kommer riksdagen att vara tämligen fjättrad. Även om den i formell mening fattar besluten, kommer den att i ökad omfattning bli bunden i sin utövning av den formella beslutsmakten. Det är detta som vi menar strider mot andan i den svenska regeringsformen. Enligt denna är det riksdagen som, i egenskap av folkets främsta företrädare, skall stifta lagar. Den svenska författningen vilar på folksuveränitetstanken: Riksdagen skall vara obunden i sitt beslutsfattande, utom i förhållande till det mandat den har av folket. I praktiken binder alltså EES riksdagen. Reellt innebär detta att beslutsbefogenheter i oviss omfattning kommer att överlåtas till EG och EES-organen. Det strider mot regeringsformens anda, även om man med en lagparagraf och en allmänt införlivande lag formellt har klarat sig runt grundlagens bokstav. Många har i debatten hävdat att det här beslutet har inneburit att svenska riksdagen blir en lydriksdag och Sverige blir ett lydrike. Vi har alltså fortfarande den ståndpunkten att EES-avtalet icke i dess nuvarande form bör ratificeras. Därför yrkar jag bifall till den hemställan som framförs i meningsyttringen av Gudrun Schyman vad gäller momenten 1--7.

Herr talman! Beslutet om EES-avtalet fattades här i kammaren i november 1992. Tidigare denna vår har den del av tilläggsprotokollet som gäller tidigareläggning av lättnader i handel med vissa jordbruksprodukter beslutats i kammaren. Det vi i dag har att ta ställning till är övriga delar av det tilläggsprotokoll till EES-avtalet som föranletts av att Schweiz inte ratificerat avtalet. Jag vill på den punkten gärna understryka att utskottet var förutseende. På initiativ av Nic Grönvall underströk utskottet i sitt betänkande i november att om det skulle visa sig att något EFTA-land inte skulle ratificera avtalet, var det ändå angeläget att en överenskommelse kom till stånd med så bred anslutning som möjligt. Man framförde från utskottets sida att regeringen därför snarast borde ta initiativ till förhandlingar om detta inträffade. Det är precis vad regeringen har gjort. Vi kan alltså på den punkten känna oss till freds. Det som regeringen tillsammans med andra regeringar har åstadkommit är alltså i formell mening, jag vill betona det, herr talman, ett nytt avtal. Eftersom det formellt är ett nytt avtal skall det naturligtvis också antas med den kvalificerade majoritet som var förutsättningen för antagandet av det tidigare avtalet. Den egentliga frågan i dag, herr talman, är alltså ökningen av Sveriges bidrag till EFTA:s fond för ekonomisk och social utjämning inom EG. Det är det som vi i första hand har anledning att diskutera. Bengt Hurtig valde att inte alls gå in på den fråga som vi i dag har att ta ställning till, utan ekade en debatt som vi förde i november. Vi anförde då en rad olika argument som analyserades mycket noggrant, både i utskottsbetänkandet i november och i den mycket omfattande kammardebatt som då ägde rum. Det finns som jag ser det ingen orsak att på nytt ta upp en debatt som har ägt rum i kammaren och föranlett kammarens beslut. Jag tänker inte göra det. Jag vill bara på en punkt understryka en sak. Det är när Bengt Hurtig talar om hotet mot demokratin. Integrationen i Europa syftar till och har också mycket verknigsfullt bidragit till att stärka demokratin i Europa och därigenom också indirekt i andra delar av världen. För det intresse det kan ha i kammaren vill jag nämna att ratificeringen av tilläggsprotokollet pågår enligt planerna i andra länder. Det finns god anledning att tro att avtalet kommer att var ratificerat inom en mycket nära framtid i praktiskt taget alla länder. Sannolikheten talar för att Spanien blir det sista land som ratificerar avtalet. Det kan innebära att det eventuellt inte kommer att träda i kraft förrän en bit in på hösten. Men vår förhoppning är att det skall vara möjligt för Spanien att också ratificera avtalet i sådan tid att det mycket snart kan träda i kraft. Herr talman! Under mitt letande i olika böcker, något som man gör ibland, hittade jag en utredning från handelsdepartementet från 1961, om den europeiska ekonomiska gemenskapen. Jag tyckte att rätt mycket av det som fanns med i den utredningen också kommer tillbaka i det som vi nu tar ställning till. Där säger man: riktat en begäran till EEC:s ministerråd om förhandlingar, syftande till att åstadkomma en svensk association till den Europeiska ekonomiska gemenskapen - -. Genom Romfördraget har samarbetet mellan Gemenskapens medlemsländer reglerats över ett brett ekonomiskt-politiskt fält. - Ehuru den form, samarbetet mellan medlemsstaterna härigenom erhållit, med all sannolikhet också - - blir normerande för förbindelserna mellan medlemsländerna och en associerad stat, ligger det i sakens natur att Romfördraget och dess följdförfattningar icke utan vidare blir tillämpliga.'' Vidare sägs att samarbetet med den associerade staten i stället kommer att kodifieras i ett särskilt avtal. Herr talman! Jag tror att vi har nått ungefär dithän att vi nu äntligen har det här avtalet klart. Starten gick 1961. Jag tycker att det i så fall är ett stort och betydande framsteg. Herr talman! Med dagens beslut här i kammaren har EES-utskottet, det första särskilda utskott riksdagen tillsatt under den nuvarande regeringsformen, avslutat sitt arbete. Jag vill ta tillfället i akt att tacka vice ordföranden Mats Hellström och övriga riksdagskolleger i utskottet för viktiga arbetsinsatser och gott samarbete. Jag vill framföra utskottets tack till kanslichefen Hans Regner och hans medarbetare för ett mycket förtjänstfullt arbete. Med detta, herr talman, yrkar jag avslag på motionerna och bifall till EES-utskottets enhälliga hemställan.

Herr talman! Hadar Cars och jag har naturligtvis litet olika värderingar när det gäller utvecklingen av demokratin i Europa. Det är klart att man kan säga att de länder som tidigare var diktaturer och som har blivit medlemmar i EG kan sägas ha fått en ökad trygghet för sin demokratiska utveckling. I den meningen kan jag hålla med. Men splittringen mellan politiskt etablissemang och folkopinion i den här frågan finns mer eller mindre över hela Europa. Jag tycker att det vore rimligt om en liberal som Hadar Cars kände bekymmer också för detta. Det känner, såvitt jag förstår, Jacques Delors och männen runt honom som har skrivit en rapport och som där säger att tendensen de närmaste 20 åren är den att de stora bolagens makt i Europa kommer att stärkas på bekostnad av de nationella parlamenten. Tar Hadar Cars avstånd från den analysen?
Herr talman! Det är självklart oerhört viktigt att man i det pågående integrationsarbetet gör allt vad man kan för att se till att det folkliga inflytandet inte bara bevaras utan också stärks, att demokratin stärks och att människors möjlighet till medverkan i beslutsprocessen ökas. Jag vet att det är precis efter dessa riktlinjer man arbetar inom den europeiska gemenskapen. Man är medveten om att det, när ett antal beslut, ingalunda alla, skall fattas av länderna gemensamt, finns risker för att många människor känner att de inte på samma sätt som inom sin egen nation direkt kan påverka besluten. Därför är detta väldigt viktigt att beakta vid utformningen av beslutsprocessen. Det är precis dessa saker som Jacques Delors och många andra har gett uttryck för. Jag ser det som värdefullt om Sverige, med sin grundläggande demokratiska tradition, på ett tidigt stadium kan vara med och påverka denna process och medverka till att demokratin får en fortsatt fast och utvidgad förankring i det europeiska samarbetet.
Jag har ingen anledning att misstro Hadar Cars demokratiska ambitioner, men hittills har man inte pekat på någon lösning på de problem som jag tidigare nämnde och som Jacques Delors närmaste rådgivare nyligen presenterat i en utredning. Jag vill ta ett annat exempel. Vi säger att det är viktigt med demokratiska processer. I det ingår också att länder är någorlunda jämspelta. Vi kan läsa i Svenska Dagbladet i dag att de stora länderna inom EG kraftigt vill begränsa de små ländernas och de nytillträdande ländernas inflytande. Jag skulle gärna vilja höra vad EES-utskottets ordförande har för kommentar till den informationen.
Herr talman! Jag noterar att Bengt Hurtig inte har tagit del av att ansträngningar görs för att förverkliga den s.k. subsidiaritetsprincipen, som vi på svenska gärna översätter med närhetsprincipen och vars syfte är att föra besluten så långt ner i kedjan som möjligt, så nära människorna som möjligt. Det tycker jag är en sådan sak som vi från svensk sida har anledning att i allt medverka till. Sedan var Bengt Hurtig inne på ytterligare en sak, som jag får återkomma till i en eventuell senare replik.

Herr talman! När vi nu går till en förnyad behandling av det numera justerade EES-avtalet är det inte min mening att ta upp en debatt i sakfrågan. Den omfattande granskningen och genomgången av EES-avtalet med vidhängande EFTA-avtal gjorde vi under sommaren och hösten i fjol. Materiellt har bara marginella justeringar skett sedan i november. Det jag nu i stället vill göra är att för mitt partis räkning uttrycka tillfredsställelse över att processen av allt att döma kan vara slutförd inom ungefär ett halvår och avtalet kanske träda i kraft före årsskiftet. Alla vi som på nära håll varit inblandade i avtalens tillkomst har naturligtvis haft anledning att av och till känna viss besvikelse. Det har varit en process med förhinder. Nej-utslaget i folkomröstningen i Schweiz var möjligen inte helt oväntat. Någon sorts mental förberedelse för att det kunde gå så hade nog de flesta av oss. Icke desto mindre var den försening som åsamkades av detta ett bakslag. Litet grand gick luften ur oss när vi insåg att nya, om än mera begränsade förhandlingar, skulle bli nödvändiga för att lyfta ur Schweiz ur avtalet. Alldeles smärtfritt gick inte heller dessa förnyade förhandlingar. Tvärtom var det litet trögt ett tag i vintras, och vi var nog alla litet till mans oroliga. Desto bättre känns det i dag när vi från svensk sida i mycket bred enighet kan fatta vårt, som jag verkligen hoppas, sista beslut i frågan. Vi socialdemokrater står helt eniga bakom dagens betänkande från det numera upplösta EES utskottet. Mats Hellström, som Hadar Cars särskilt apostroferade, står inte upptagen på talarlistan, men jag tar gärna chansen att till Hadar Cars å allas vägnar rikta ett stort tack för det sätt på vilket Hadar Cars skött arbetet. Han har varit omsorgsfull och vänlig. Avtalet är bra för vårt land. Det tror vi nu, och det trodde vi under andra halvan av 80-talet när vi, i regeringsställning, var med och tog initiativ till den mycket omfattande och komplexa förhandlingen. Alla detaljer i avtalet kanske inte är bra, men ett bra avtal kan aldrig bara tillfredsställa en part. I dessa förhandlingar har det varit många parter. Avtalet ger landet och svenskt näringsliv tillträde till EG:s inre marknad. Utan detta tillträde skulle näringslivet stå sig slätt. Utanförskapet skulle orsaka svåra påfrestningar. Det skulle möjligen också tvinga oss lagstiftare att skapa en arsenal av särskilda förmåner och skattelättnader till företagen i Sverige för att få dem att stanna här och för att övertyga investerare utifrån om det kloka i att satsa kapital i vårt land. Förvisso kommer den hårdnande konkurrens, som deltagandet i den inre marknaden för med sig, att utsätta en del enskilda företag för stora påfrestningar. Några kommer säkert också att slås ut. Samtidigt kommer andra att få förbättrade möjligheter. Här i riksdagen kan vi genom att för Sveriges räkning ratificera EES-avtalet ge förutsättningar för näringslivet. Resten måste näringslivet göra självt. Samarbete om utbildning och forskning, om miljöpolitik och konsumentpolitik är exempel på andra ''meriter'' som avtalet har -- mera mänskliga dimensioner, om man så vill. Det vi nu, så fort alla ratificerat dem, behöver få presenterat för oss i riksdagen är alla de direktiv och förordningar EG beslutat om sedan förhandlingarna avslutades sommaren 1991. Förhoppningsvis blir det något för utskotten att bita i under hösten. Herr talman! Jag yrkar bifall till EES-utskottets hemställan.

Herr talman! Berit Löfstedt sade att hon var nöjd med avtalet. Vi har i och med det här avtalet övertagit en mycket stor del av EG:s normer. Vi har fått anpassa vår lagstiftning och våra förordningar och föreskrifter därefter. Jag skulle vilja fråga Berit Löfstedt om hon känner till något område där EG har fått rucka på sin normgivning och lagstiftning för att anpassa sina regler till Sveriges eller EFTA-staternas regler. Känner Berit Löfstedt till något sådant område över huvud taget?
Herr talman! Jag sade, Bengt Hurtig, att jag var nöjd med avtalet. Jag var också nyanserad och sade att jag inte var nöjd med alla delar i det, därför att man aldrig kan vara det, så ser inte avtal ut. Men jag är nöjd med att avtalet i sin helhet har godkänts. Om vi inte hade antagit det här avtalet, om vi inte hade gått in i en process där vi gemensamt kommer överens om hur EG:s regelsystem skall fungera, då hade vi ensidigt fått anpassa oss, utanför överläggningar, expertsamverkan och de processer som ändå ligger i avtalet. Det hade varit mycket sämre. Däremot har inte själva förhandlingen handlat om att ändra EG:s direktiv, för de är som de är. Förhandlingen har gällt sådant som bl.a. övergångsperioder. Som samarbetspartner under EES-avtalet har vi däremot möjlighet att diskutera hur framtida regelsystem skall se ut. Men denna förhandling kan inte gärna ha handlat om att vi skall gå in i de direktiv som ligger på bordet och säga till EG att ändra sina regler.
Herr talman! Jag noterar att Berit Löfstedt inte kunde nämna ett enda exempel på att EG har fått anpassa sina regler efter EFTA. Det tyder på att detta är ett lydstatsavtal. december 1989 uttalade ministrarna ''att upprättandet av en - - verkligt gemensam mekanism för beslutsfattandet är en grundläggande förutsättning för att ett avtal skall vara politiskt gångbart och rättsligt effektivt''. Det gemensamma skapandet och beslutsfattandet av framtida EES regler ansågs vara en förutsättning för EES-avtalet. Det som ministrarna då uttalade har man enligt min mening inte uppnått. Jag måste tolka Berit Löfstedts svar så att också hon har den uppfattningen. Det blev ett ensidigt accepterande av EG:s regelverk, och det är i huvudsak EG som tolkar avtalet.
Herr talman! Avtalet innehåller rader av övergångsbestämmelser m.m. som för vår del innebär en förändring av tillämpningen under olika tidsperioder. För den framtida utformningen har vi en beslutsmekanism i EES-avtalet. Jag tycker inte att man bara skall säga att det blev för bedrövligt. Det blev kanske inte så väldigt lyckat, men när vi har en beslutsprocess tycker jag att vi med engagemang skall använda den efter bästa förmåga. Det är typisk svensk tradition att när man har ett avtal och ett samarbete göra det bästa möjliga av det. Jag skulle tro att vi från svensk sida, om vi är på alerten och initiativrika, faktiskt kan åstadkomma en hel del inom de olika områden som Bengt Hurtig är så bedrövad över att det inte blir något med.

Herr talman! Det är beklagligt för svensk ekonomi och välfärdsutveckling, att vi i dag återigen måste behandla ett godkännande av EES-avtalet. Detta avtal borde med full kraft ha varit i funktion sedan den 1 januari 1993. Det hade sannolikt varit mycket värdefullt för vårt budgetunderskott och vår sysselsättning i Sverige. Vi hade hoppats att det faktum att Schweiz ställer sig utanför EES-samarbetet inte med nödvändighet skulle behöva leda till att avtalets ikraftträdande förskjuts mer än ett halvår, dvs. till den 1 juli 1993. Nu tycks alla medlemsländers parlament utom Spaniens kunna ratificera avtalet tidigast till den 1 augusti 1993. Detta innebär ett ikraftträdande kanske sent i höst. Enligt kds uppfattning är det angeläget att EES avtalet träder i kraft snarast, av flera skäl. Jag har redan nämnt att det bör ha en positiv stimulans på vår exportindustri och därmed på den allmänna sysselsättningen. EES-avtalet ger oss också möjlighet att på ett djupare sätt än i dag pröva och få erfarenheter av ett närmare samarbete med EG och medlemsländerna. Dessa erfarenheter bör vi få så snart som möjligt, så att vi kan dra slutsatser av dem innan medlemskapsförhandlingarna avslutas. EES-avtalet kommer att ha en mycket stor betydelse som bas för Sveriges relationer till övriga medlemsländer om vi blir medlemmar i EG/EU, men får kanske en minst lika stor betydelse om vi inte blir medlemmar i gemenskapen. Då kommer EES-avtalet att för Sverige vara en brygga till gemenskapen. I ett utanförskap är det att beklaga att jordbrukspolitiken inte omfattas av EES-avtalet. Då kommer svenskt jordbruk att hamna i en omöjlig konkurrenssituation gentemot övriga länder inom gemenskapen. Herr talman! EES-avtalet bör rimligen vara bra för både anhängare och alla svenskar som är tveksamma till EG EU, och finner vi det icke utvecklingsbefrämjande bör det bli ett sakligt skäl till ett nej till EG/EU. Därför är det angeläget att avtalet träder i kraft så snart som möjligt. Herr talman! Med denna motivering vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet EU3.

Herr talman! Jag förutsätter att Holger Gustafsson är en av dem som sluter upp bakom den restriktiva alkoholpolitiken i Sverige. Han önskade också att EES-avtalet skulle träda i kraft så snabbt som möjligt. Det innebär ju, som jag talade om i mitt inledningsanförande, att de som vill ta en konflikt för att bryta upp monopolet och vill ta in långtradare med alkoholdrycker till Sverige för distribution till vanliga butiker får mera tid på sig. EES-avtalet kommer då att gälla under längre tid innan medlemskapet träder i kraft och vi eventuellt får ett undantag för att skydda alkoholmonopolet. Finns det inte då en betydande risk att EG förhandlarna säger att vi i och med EES-avtalet har accepterat att monopolet på alkoholdistribution brutits upp? Då skulle vi inte i efterhand kunna kräva ett återinförande av denna princip. EG har då genom EES-avtalet fått trumf på handen i denna fråga.
Herr talman! Den repliken från Bengt Hurtig var väntad. Han har använt den tidigare i denna debatt gentemot mig och vårt parti. Det är riktigt att vi är engagerade i den alkoholpolitiska debatten och att vi ser det som ett angeläget mål att följa upp FN:s mål inför år 2000. Jag medger också, och det är helt uppenbart, att öppnare gränser är ett problem och kan leda till större införsel av alkohol till Sverige än vad vi helst skulle vilja förvänta oss. Det är inget som vi sticker under stol med. Vi tycker ändå att vi har ett betryggande skydd i EES-avtalet för att få behålla Systembolaget som distributör till konsumenterna i Sverige, varigenom vi kan upprätthålla både vår prispolitik och vår distributionspolitik. Ett så omfattande avtal, som betyder så mycket för hela det svenska samhällets välfärdsutveckling, kan inte hängas upp enbart på alkoholpolitiken, även om den frågan är viktig. Alkoholpolitiken är viktig för oss, och vi kommer att arbeta för att bevara den restriktivitet som vi vill ha, men vi kan inte låta enbart den avgöra hela frågan om
Herr talman! Därmed kan jag konstatera att kds anser att ett av de krav som vi kanske måste släppa är monopolet på alkoholdistribution. EG medlemskapet är så mycket viktigare. Holger Gustafsson sade också att det finns ett betryggande skydd för den politik som främjar hälsan i Sverige. Det är bara att konstatera att stora delar av nykterhetsrörelsen inte delar Holger Gustafssons uppfattning på den punkten. Det är ju svårt att inför en EFTA-domstol eller EG-domstol motivera att svenskar skulle vara speciellt mycket känsligare för alkohol än vad övriga européer är.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att den slutsats som Bengt Hurtig drog är helt felaktig och en snedtolkning av det som jag sade tidigare. Jag står fast vid vad jag sade i mitt tidigare svar på hans replik.

Herr talman! Det verkar trögt och olustigt att besluta om avtalet om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde, EES. Kommer det någonsin att fungera i praktiken? Schweiz röstade nej, och Spanien tvekar. När idén om EES kom upp rasade den s.k. euroforin i Sverige: 80-talets vansinnesaffärer på kontinenten, SAF:s propagandadrive, helsidesannonser, Industriförbundets riktade information till olika grupper, s.k. EG-priser och de tolv stjärnorna överallt. Läget är annorlunda nu. Den inre marknaden som vi skulle få ''full tillgång till'' genom EES har inte trätt i kraft fullt ut på kontinenten. Gränserna finns kvar på många håll. EG-länderna tycks inte vara lika ivriga som Sverige att rätta sig efter de beslut EG-byråkraterna driver fram. EG:s enorma problem blir allt tydligare: den höga arbetslösheten, näringslivets tillbakagång, valutasystemets sammanbrott, svårigheterna att komma överens och misslyckandet i Jugoslavien. Tyskland har svåra problem, när man inte längre drar nytta av förmånliga handelsvillkor österut. Vill vi verkligen anpassa oss till denna villervalla? EES-avtalet krånglar enligt min mening helt i onödan till ett väl fungerande samarbete mellan EG och EFTA. Ingen har lyckats ge en begriplig förklaring till varför det skall vara nödvändigt att, som Lagrådet uttrycker det, genomgripande ändra svensk rättsordning. På Mynttorget står i dag organisationen Nej till EG, med en hel vagn lastad med alla de bestämmelser som kommer att gälla i Sverige, om vi accepterar EES-avtalet. jag rekommenderar ett besök ute på Mynttorget. Varför skall Sverige ta över tusentals EG-lagar och bestämmelser, urholka den kommunala självstyrelsen och ställa till byråkratiska bekymmer i upphandlingen för stat, landsting, kommun och Svenska kyrkan? Varför? Vill vi verkligen att staten, kommunerna, företag och enskilda skall lyda under EFTA:s övervakningsmyndighet och domstol? Varför skall vi låta en liten skara män i Bryssel sätta sig till doms över oss? Den svenska representanten i övervakningsmyndigheten, som bl.a. skall kontrollera hur vi lever upp till EG:s konkurrensregler, har kanske inte så stort intresse av att försvara de svenska restriktiva alkohollagarna. Hur skall Systembolagets monopol kunna hävdas? Kenth Karlsson, ordförande i Sverige/Norge och drogerna tvivel på att detta blir möjligt. Holger Gustafsson kanske bör ta ett samtal med Nic Grönvall och höra om han kommer att kämpa för Sveriges restriktiva alkohollagar. Sverige är ett av världens öppnaste länder med handelsförbindelser över hela jorden, också med framtidsmarknaderna. Det har vi blivit utan att anpassa våra lagar efter de länder vi handlar med. Vi tar inte över USA:s eller Kinas lagar för att svenska företag skall kunna handla med de länderna. Vad jag förstår är det inte kunderna som kräver att vi skall ändra vår lagstiftning. Framgång på marknaden har helt andra orsaker. EG och EFTA är varandras största handelspartner, med ömsesidiga intressen. Vi köper lika mycket från EG som vi säljer dit. EFTA-länderna är rikare än EG-länderna. De viktigaste handelshindren är avskaffade. Vi har sedan 1973 ett frihandelsavtal för varor som fungerar med ett minimum av byråkrati. I Sverige har Kommerskollegium administrerat det med små resurser. En blandad kommitté har i enighet löst de få tvister som uppkommit, och jag kan inte minnas att någon enda klagat hörbart. Sverige har också slutit andra avtal med EG. Vi deltar i studentutbytet Erasmus och Comett oberoende av EES. EFTA och EG samverkar på lika villkor om gemensam standard. Våra ministrar överlägger om alla frågor av gemensamt intresse. Bindande beslut fattas däremot inte, och det innebär att vi inte blir påtvingade något mot vår vilja. Det är emellertid viktigt att påpeka att utskottet ännu en gång understryker att avtalet står i överensstämmelse med grundlagarna. Fortfarande är det alltså riksdagen som ensam har normgivningsmakten i Sverige. När någon tvingas lyda en myndighets bestämmelse, måste denna bestämmelse alltid gå att härleda ur en lag som stiftats av riksdagen. Och folk kan utkräva ansvar i allmänna val. Det är detta som gör den stora skillnaden mellan EES och ett medlemskap i EG/EU. Blir vi medlemmar, så blir de förordningar ministerrådet beslutar om automatiskt och ordagrant svensk lag, antingen vi vill det eller inte. EES-avtalet kan dessutom sägas upp. Men vad skall det vara bra för egentligen? Är inte EES numera, när vi har fått tid att tänka efter litet, en död idé? Herr talman! Jag yrkar bifall till Gudrun Schymans meningsyttring, vilket innebär avslag på förslaget till lag om EES.
Herr talman! Birgitta Hambraeus för, liksom Bengt Hurtig, fram argument som behandlades här i kammaren i november, då vi tog ställning till EES avtalet. Jag har inte någon anledning att nu gå i polemik mot de argumenten. Jag vill bara för kammarens kännedom nämna att Centerpartiets representant i EES-utskottet inte har framfört de argument som Birgitta Hambraeus har anfört här i debatten i dag. Hon är som ledamot naturligtvis fri att framföra vilka argument hon vill. Men hon står upptagen som representant för Centerpartiet. Den debatt som Birgitta Hambraeus tar upp bör i första hand föras inom Centerpartiet. Det är viktigt för kammaren att veta vilken position ett av de stora politiska partierna i riksdagen intar. Det kan möjligen bli något oklart efter det inlägg som Birgitta Hambraeus har gjort, eftersom ingen annan centerpartist finns anmäld på talarlistan. Därför vill jag starkt understryka att Centerpartiets representant i utskottet inte på något sätt har gett uttryck för en uppfattning likartad den som Birgitta Hambraeus har framfört. Herr talman! Låt mig också till Birgitta Hambraues säga att staters lika rättigheter inte handlar om demokrati. Demokrati är någonting som gäller lika rätt för människor. Jag vill också, för klarhets vinnande, säga att EES-avtalet inte innebär att gränskontrollerna försvinner. Med EES-avtalet är gränskontrollerna kvar, till skillnad från om vi har ett medlemskap i den europeiska unionen. Det innebär att många av de problem som Birgitta Hambraeus liksom någon tidigare talare har anfört saknar relevans i sammanhanget.
Herr talman! Först vill jag gärna ge Hadar Cars rätt i att Centern är delad i inställningen till EES och medlemskap i EU. Centern är en folkrörelse, och vi har många olika åsikter i denna fråga. Vi debatterar dem, liksom andra folkrörelsepartier gör. Jag företräder här en stor del av Centerrörelsen, även om jag inte i detta fall företräder riksdagsgruppen. Jag vågar påstå att beslutet om EES som fattades i november inte föregicks av någon noggrann genomgång. Detta är ett unikt omfattande avtal, som enligt Lagrådet genomgripande ändrar den svenska rättsordningen. Propositionen lades fram mycket sent på våren efter en kort remissomgång. Det var en mycket kort motionstid. Man fick t.o.m. formellt förlänga riksmötet för att hinna med en normal motionstid, men det blev ingen förlängning av motionstiden över sommaren. Under hela sommaren, när riksmötet icke var sammankallat, och riksdagledamöterna alltså inte var samlade här, träffades utskott efter utskott. Vad jag förstår, efter en del vittnesbörd, gick man summariskt igenom detta enormt omfattande avtal. Sedan, när vi samlades igen på hösten, var i själva verket alla positioner låsta. Det var bara formella ändringar som återstod när EES-utskottet träffades efter det att riksmötet hade samlats. Jag anser inte att detta innebär en ordentlig genomgång. Dess värre verkar det inte som om vi har använt den tid vi har haft på oss sedan november att ordentligt göra klart för oss vad alla dessa lagar och förordningar innebär för Sverige. Man läser i tidningarna, och man märker också hur näringslivet nu börjar undra hur konkurrensreglerna slår, och att det blir en mängd olika nackdelar. Menar Hadar Cars att han vet och har en överblick över alla de ändringar som kommer att ske i Sverige om vi nu antar EES-avtalet?

Herr talman! Jag vill åter ställa följande fråga till Hadar Cars: Anser Hadar Cars att han har en överblick över alla de lagar och bestämmelser som kommer att gälla i Sverige om riksdagen antar EES avtalet? Vet han alla konsekvenser av detta avtal?

Herr talman! Även om jag mycket tydligt kommer ihåg vad jag hade tänkt att säga i det här inlägget, så skall jag inte säga det. Det mesta av det som behöver sägas har sagts. Vi behandlar i dag två frågor, nämligen ratifikationen av ett tilläggsprotokoll och ett anslagsbeslut. Därom har kommentarer gjorts. Min motdebattör Birgitta Hambraeus har emellertid lämnat några upplysningar som jag gärna vill kommentera översiktligt. Berättelsen om att man kan se omfattningen av EES bestämmelserna på en vagn utanför riksdagshuset föreställer jag mig syftar till att antyda att bestämmelserna är så omfattande att man måste ha en vagn för att ha dem med sig. Jag vill därför utfärda en inbjudan till kammarens ledamöter att komma till mitt rum, där bestämmelserna allihop snyggt och fint står uppställda i bokhyllan. Om Birgitta Hambraeus kommer bjuder jag på en kopp te. Birgitta Hambraeus inlägg åskådliggjorde även en annan brist på insikt som däremot är mer allvarlig. Hon begärde att Holger Gustafsson skulle fråga mig om jag avsåg att kämpa för Sveriges alkohollagstiftning i den position jag möjligen kommer att uppta om en tid. Begäran tyder på att Birgitta Hambraeus tror att den övervakningsmyndighet och den domstol som EFTA-länderna har inordnat skulle tillämpa någonting annat än lagen. Det är i så fall mycket beklagligt, för det är nämligen genuint fel, och det tyder på ett allvarligt missförstånd. Övervakningsmyndigheten syftar till att se till att lagen följs i alla de 17 länder som tillträder systemet. Det är inte en myndighet som utövar politisk verksamhet i någon form. Birgitta Hambraeus har sagt att Centerrörelsen är splittrad. Det vet hon mycket bättre än vi andra här i riksdagen, men vad vi här i riksdagen vet är att Birgitta Hambraeus är en solitär i riksdagsgruppen i denna fråga. Det är det som är det viktiga. Jag vill avsluta detta korta anförande genom att göra som andra talare och vända mig till Hadar Cars och tacka. Det ver hemskt roligt att arbeta i EES-utskottet. Jag kan ta tillfället i akt att till denna högtidliga högaktningsförklaring också lägga en lyckönskan till en händelse som inträffar inom kort i Hadar Cars liv.

Herr talman! Nic Grönvall kommer att ha en viktig position när avtalet träder i kraft. Ett av de problem han skall bevaka är hur statsstödet fungerar och hur det är förenligt med EG:s regelverk när det gäller statsstöd. Vi vet att det driftsstöd som vi i Sverige ger till en del företag, dels i form av differentierade arbetsgivaravgifter och dels i form av transportstöd, är ifrågasatt. kommissionen i EG-parlamentet frågan hur kommissionen ser på dessa stödformer. Han sade då att alla dessa stödformer skall granskas. Han kunde inte ge några löften om att de skall få vara kvar. De betyder särskilt mycket för de norra delarna av Skandinavien. I avin till Norge nämner EG-kommissionen också att de differentierade arbetsgivaravgifterna ifrågasätts och att ett avskaffande av dem kan bli aktuellt. Detta är en fråga som Nic Grönvall borde ha börjat fundera på. Hur bedömer Nic Grönvall möjligheterna för att driftsstöden skall kunna klara sig i en granskning inom ramen för EES-avtalet?
Herr talman! Det är riktigt, Bengt Hurtig, att jag har börjat tänka på denna fråga. Eftersom jag, precis som Bengt Hurtig antydde, möjligen kommer att få en viktig befattning i detta hänseende vore det ett alldeles klart tjänstefel att här diskutera vad jag senare kan komma att besluta.

Herr talman! Vi ser hur situationen kan komma att bli. EG-kommissionen har sagt åt sina kommissionärer och tjänstemän att de inte bör fara ut i EG-länderna och göra analyser och ställa sina tjänster till förfogande i diskussionen om medlemskapsförhandlingarna. Det är naturligtvis begripligt, men vi undgår ju då möjligheten till en fullödig information om vilka bedömningar som görs.
Herr talman! Det är intressant att höra Nic Grönvall, som om EES-avtalet träder i kraft kommer att vara Sveriges representant i EFTA:s övervakningsmyndighet. Han talar om sin bild av domstolens och myndighetens uppgift. Såvitt jag förstår kommer vi in i ett annat rättssystem, där domstolar har en mycket stark politisk betydelse. EG-domstolen är i praktiken lagstiftande. Den tolkar de bestämmelser som man kommit överens om och lägger fast dem i beslut, och det utgör exempel på hur lagen skall tolkas. Domstolen tar ställning till konkurrenslagstiftningen, t.ex. till hur man skall bedöma skillnaden mellan vikten av näringsfrihet osv. och en överenskommelse när det gäller restriktivitet i alkohollagstiftningen. Den bedömningen är självfallet politisk. Jag menar att Nic Grönvall borde förtydliga om han kommer att följa Sveriges lagar på området och lägga den politiska tonvikten på sin ämbetsutövning. Det är riktigt att vi i Centern som folkrörelseparti har olika åsikter om EG. Det gör vi ingen hemlighet av. Vi har mycket länge haft en levande debatt i vårt parti. Min roll här i riksdagen bejakas faktiskt av partiet i övrigt. Jag sitter med i partistyrelsens Europaarbetsgrupp som ordnar utfrågningar. Min position är faktiskt accepterad av partiet. Det märkliga är att samma sak inte har skett t.ex. i Moderata samlingspartiet. I Frankrike är gaullisterna, som såvitt jag förstår ligger relativt nära moderaterna, motstådare till den väldiga integration som sker. De konservativa i Storbritannien är väldigt splittrade. I Sverige har några ledamöter inom Moderaterna börjat fundera litet, men det gäller närmast unionen. Är ni alla helt överens, Nic Grönvall? Finns det ingen debatt inom Moderaterna?
Herr talman! Birgitta Hambraeus har naturligtvis alldeles rätt. De domstolar som verkar inom EG systemet har en större politisk roll, eftersom dessa domstolar inom ramen för EG och EES-rätten kan fylla ut reglerna med tolkningar. Men det är tillämpning av rätt det gäller. Det är inte något slags kvasipolitisk verksamhet. Jag vill gärna avsluta med att säga, att de exempel som Birgitta Hambraeus tog upp om gaullister i Frankrike och tories i England möjligen kan ha bäring på Moderaterna i den meningen att vi företräder samma samhällssyn och på det sättet ligger nära varandra. Men som Birgitta Hambraeus vet ligger Frankrike och Storbritannien inte nära Sverige. Det är stora skillnader i politiska och kulturella bakgrunder. Det är inte alls egendomligt att Moderata samlingspartiet inte har en Birgitta Hambraeusfigur och en Birgitta Hambraues-rörelse, vilken jag gärna vill uttala min respekt för. Vi har sedan 60 talet helt klart stått för en Europarörelse, och vi har genomfört en valrörelse på huvudtemat Ja till Europa. Det är alltså inte särskilt överraskande att vårt parti står enigt i denna centrala fråga i 90-talets
Herr talman! Det är viktigt att Nic Grönvall här slår fast att det uppdrag han kommer att få som Sveriges representant i EFTA:s övervakningsmyndighet om EES-avtalet träder i kraft är ett politiskt uppdrag. Det är mer politiskt än vad man räknar med när det gäller svensk lagstiftning, där lagen utgår från riksdagen och alla måste rätta sig efter denna lag. Här gäller det att tolka lagen, och det utrymmet är större. Jag vill upprepa min fråga: Kommer Nic Grönvall att slåss för den restriktiva alkoholpolitiken i sin ämbetsutövning i övervakningsmyndigheten, om
Herr talman! I min ämbetsutövning, om den kommer till stånd, kommer jag att göra min plikt och likmätigt tillämpa EES-rätten.

Herr talman! Med det allmänna opinionsläge som vi nu har i vårt land tillhör man etablissemanget om man är för ett EES-avtal och för ett svenskt medlemskap i EG, och då bör man skämmas. Den rollfördelningen behagar inte mig. Jag anser i själva verket att det är de organiserade krafter och partier som företräder nej-sidan, och som är emot ett medlemskap och ett EES-avtal, som har störst anledning att skämmas. Det finns en underlåtenhetssynd som behäftar både ja-sidans och nej-sidans politiker. Det är att vi i Sverige under lång tid i alldeles för liten grad har diskuterat den pågående internationaliseringen och hur man skall möta den med demokratiska och politiska beslut. Det gör att vi i dag kastas in i en diskussion som för väldigt många människor känns ny, främmande och svår att ta till sig. Det skapar oro och misstänksamhet mot diskussionerna kring EES och EG. Det är förståeligt. Men det är inte förståeligt att partier som borde haft möjlighet att bättre sätta sig in i frågorna exploaterar denna oro och detta tvivel för sina egna kortsiktiga syften. Internationaliseringen är i själva verket det som kännetecknar 80-talet. Vi kan inte välja bort den. Vi kan välja att låta den fortgå utan att försöka möta den med politiska beslut. Man kan fundera över vad som hände efter den svenska devalveringen i början av 80-talet. Vart tog de vinster företagen fick vägen? Investerades de här, eller försvann de utomlands? De försvann utomlands, inte därför att vi hade ett EES-avtal eller en diskussion om EG-medlemskap, utan därför att vi inte hade det. Vi hade inte några redskap att möta en sådan internationalisering. Vi kan naturligtvis välja att låta internationaliseringen fortsätta på marknadens villkor. Jag undrar vilka möjligheter Bengt Hurtig och Birgitta Hambraeus då ser till demokratiskt inflytande i den processen. Vi kan välja att i någon mån reglera den via ett EES-avtal, och vi kan välja att gå ännu längre -- vilket jag anser att vi bör göra -- nämligen till ett EG-medlemskap. Den inre marknaden leder till miljöproblem, säger Bengt Hurtig. Men han säger samtidigt att Vänsterpartiet är för en ökad handel med andra delar av världen -- Sydostasien, Central och Östeuropa samt USA. Hur skall de produkter som vi skall handla komma hit? Skall de inte transporteras på något sätt? Tror Bengt Hurtig att transportapparaten och industriproduktionen i Central och Östeuropa är utan miljöproblem? Han borde veta bättre. Jag delar uppfattningen att man skall ha en ökad frihandel. Jag ser problemen för EG att åstadkomma detta. Men jag ser också, att om vi inte har ett EES-avtal, och om vi inte heller har ett medlemskap, minskar våra möjligheter att kombinera utvecklingen med åtgärder för att lösa de problem som den inre marknaden förvisso kommer att skapa. Är det kanske i själva verket så, att Vänsterpartiet anser att vi inte skall ha en frihandel? Man säger nämligen både och. Inte sedan Gustav Vasas tid, sade Bengt Hurtig. Inte sedan vikingatiden har Sverige varit en sluten ekonomi, skulle jag vilja påstå. Är det detta som Bengt Hurtig och Vänsterpartiet vill att Sverige nu skall bli? Skall vi anpassa stålproduktion och skogsindustri till en verksamhet som täcker 8 miljoner människors behov? Då tror jag att det innebär ganska stora omställningar för svensk del. Man borde rimligen kunna begära att de partier som anser detta skall förklara hur det skall gå till. Men jag tror inte att Vänsterpartiet har någon förklaring eller någon analys. Huvudintresset är nämligen att vara mot, mot och mot allt som har att göra med EG och EES, och det av det enkla skälet att man då kan skyla över andra politiska problem och svårigheter att föra en konkret politik. Bengt Hurtig säger när det gäller miljön att det inte är något som hindrar att vi tar över de eventuella bättre förslag som kan finnas inom EG. Men varför föreslår då inte Vänsterpartiet det? Jag har i motioner till riksdagen visat hur vi på många sätt när det gäller anpassning till EES-avtalet, med hjälp av EG-direktiv, har kunnat gå längre och kunnat göra något mer än vad vi har gjort. Jag har inte sett att Vänsterpartiet har gjort några försök i den riktningen. Det finns inom arbetsrättens område direktiv från 1977 som ger löntagare bättre villkor när företag överlåts eller t.ex. privatiseras. Det är arbetsrätt som nu används i Storbritannien för att stoppa den pågående privatiseringen. Jag har inte sett att Vänsterpartiet gjort några försök att få Sverige att ta över sådan arbetsrättslig reglering som skulle öka och förbättra möjligheterna för löntagarna.

Nej-sidan redovisar inte några alternativ, utan man försöker att exploatera människors oro inför dessa stora processer. Det är därför jag säger att det är dessa partiers skuld som är störst. Jag kan inte påminna mig att t.ex. Miljöpartiet under föregående mandatperiod drev frågan om folkomröstning om EES-avtalet särskilt intensivt. Att Vänsterpartiet inte gjorde det är jag helt övertygad om av det enkla skälet att jag själv väckte frågan medan det kanske ännu fanns en chans att man hade kunnat ordna en folkomröstning. Det avvisades av verkställande utskottet. Det var enklare, sade den dåvarande partisekreteraren, att diskutera själva medlemskapet, och förresten var det för sent. Några år senare var det däremot inte för sent att börja driva den frågan. När Bengt Hurtig talar om att man borde begära en omförhandling och ett alternativt avtal undrar jag hur han tror att det skulle gå till. Är det Vänsterpartiet som skall leda förhandlingarna och lyckas avtala fram ett avtal enbart för Sverige som är så mycket bättre än det som man nu tillsammans med EFTA-länderna har uppnått? Vad är det i det existerande avtalet som är så hotfullt? Birgitta Hambraeus talar om att vi skulle ta över 1 500 lagar. Hon borde veta att det inte är så. Det är 1 500 lagar som vi har anledning att diskutera, varav de flesta redan mycket väl överensstämmer med svensk lagstiftning. De har inte lett till att några svenska lagar eller regler har behövts förändras. Jag tycker att man bör vara litet varsam med orden. Bengt Hurtig sade också att tullsatser bara förändras marginellt och att vi hade kunnat uppnå detta på annat sätt. Det är en from förhoppning, ansåg han, när förespråkare för avtalet säger att det innebär förbättrade möjligheter för svensk industri. Jag tror inte att Bengt Hurtig är så dum att han tror att Sverige på egen hand hade kunnat förhandla fram andra tullsatser och andra avtal. Det är alltså en uppenbar lögn. Det är inte ens en from förhoppning. Offentlig upphandling betyder ingenting för svensk industri, säger Bengt Hurtig, dvs. att vi får möjlighet att konkurrera på Europamarknaden. Ändå borde han veta att den del av ABB som fortfarande är Sverigebaserad t.ex. tillverkar tåg som just kan komma i fråga för offentlig upphandling, eller att vi är ganska bra på telekommunikationer. Det är klart att de här företagen inte är beroende av att Sverige får ett EES-avtal. De har redan sina kontakter klara på andra håll. De kan flytta sin produktion. Det är inte dessa företag som blir lidande, utan det är vi som blir kvar och som skulle behöva deras inkomster som skattebas för de pengar vi behöver fördela till vård och omsorg. När det gäller Sveriges egen situation kan jag bara tänka på att vi har en byggindustri som är kraftigt monopoliserad. Den skulle säkert må bra av litet konkurrens utifrån. Då kunde vi kanske få litet hjälp med ett problem som vi inte har lyckats lösa på egen hand, nämligen att få ner de höga kostnaderna på det området. Det är kanske inte alltid är skadligt att även svensk offentlig upphandling öppnas. Självfallet innebär ett sådant avtal problem. Andra har varit inne på det. Vi kan inte få allting precis som vi vill ha det. Det finns alltid problem när man skall jämka samman olika länders skilda kulturer och traditioner, men de problemen är hanterbara. Vi ser i själva verket en utveckling där vi närmar oss varandra ganska mycket. Någon efterlyste tidigare exempel på hur EG har närmat sig våra ståndpunkter. De finns i hög grad på kemikalieområdet. Från att ha haft en ganska nonchalant inställning till t.ex. asbestproblematiken har EG nu ett totalförbud för allt utom krysolit. Det måste naturligtvis vara vår ambition att få bort det också. Vi har inte själva ett totalförbud. Vi har det genom arbetsmiljölagstiftningen. På många andra områden kan vi se att det finns stora förutsättningar att nå en gemensam hög ambition när man samarbetar med varandra, mycket större än om man isolerar sig och försöker driva frågorna på var sitt håll. Beslutsprocessen genom EES-avtalet är otymplig. Jag tror att det kan bli ett problem för oss. Det är ett mycket stort problem att människor inte i tillräcklig omfattning har inflytande och insyn i dessa processer. Det är vår uppgift att försöka hitta konstruktiva lösningar på detta. Vi får inte upprepa underlåtenhetssynden att inte tillräckligt föra ut diskussionen. Vi måste hitta lösningar på hur denna församlings arbete skall organiseras så att det blir tillgängligt för människor. Vi måste hitta lösningar på hur miljöorganisationer och konsumentorganisationer skall kunna få del av ett remissförfarande som motsvarar det vi har när det gäller eget inhemskt utvecklingsarbete. Det är vår uppgift att söka de konstruktiva lösningarna. Jag tror inte att det är alldeles enkelt, men jag tror inte heller att det är omöjligt. Till sist vill jag gärna fråga Bengt Hurtig vad alternativen är. Nej-sidan undviker alltid att ha några alternativ. Jag tror att det beror på, som jag tidigare sade, att de gärna vill använda den här frågan för att försöka skyla över sina problem. De hoppas kunna utnyttja den oro människor känner och göra det så enkelt för sig att de bara säger nej. I längden kommer inte detta att fungera. Ju mer människor sätter sig in i de här frågorna desto mer kommer de att börja fråga efter alternativen. Min fasta övertygelse är att hela den grundläggande process med ökat samarbete som vi nu är inne i, även om den är mödosam och svår, är den som innehåller det konstruktiva och hoppet för framtiden. Vi måste lyckas med att bryta ner nationsgränserna, samarbeta mer med varandra och ta del av varandras erfarenheter. Det är allt detta som ligger till grund för det som så småningom kommer till uttryck i ett sådant avtal som EES-avtalet. Herr talman! Därför vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.